Herr talman! Jag kan glädja kammarens ledamöter med att jag inte tänker begära votering, så ni kan stanna på era rum, om det är trevligare där. Annars är ärendet rätt allvarligt, måste jag nog säga — i synnerhet för mina borgerliga systrar och bröder. Det dubbla medborgarskapet för balterna är en fråga som vi har kämpat med i 20 år på den borgerliga sidan, och man känner igen en och annan motionär bland de namn som finns under utskottets betänkande. Därför är det litet förbluffande att när de borgerliga nu äntligen har majoriteten och därmed makten, sviker modet att fullfölja de goda ambitionerna då det gäller denna utomordentligt förnämliga folkgrupp, balterna, som betytt så mycket för oss sedan kriget. Balterna är verkligen värda en gärd av tacksamhet, och den kunde ta sig synbarligt uttryck i att man t.ex. biföll den motion som föreligger. Vi har 40 000 balter i Sverige, men det gäller inte bara dem utan också de 600 000 som finns på andra håll i världen, som har precis samma problem som de våra, att de får dras med ett medborgarskap som de aldrig haft och aldrig accepterat. Måste man verkligen vara balt själv för att kunna begripa hur det känns, med oro och förnedring, att behöva begära frihet från ett medborgarskap som man aldrig haft och aldrig velat acceptera? Utskottet skriver att det går bra att begära befrielse från det sovjetiska medborgarskapet osv. Men om man sätter sig litet in i situationen visar det sig att det inte är så enkelt. Jag tycker att man under alla dessa år borde ha mött tillräckligt många politiska flyktingar och upplevt deras längtan till och fruktan för det gamla hemlandet. Utskottet menar att problemet med det dubbla medborgarskapet är en bilateral fråga. Regeringen har sedan flera år tillbaka haft samtal med Högsta Sovjet i den här frågan, och man har föreslagit förhandlingar. I betänkandet står att det i mars 1980 meddelats att man från Sovjetunionens sida inte längre var intresserad av att föra sådana förhandlingar. Utskottet skriver emellertid att förhandlingsmöjligheterna inte kan anses uttömda. Men det är just jämnt vad de är, herr talman, för den 1 juli 1979 trädde de nya sovjetiska medborgarskapslagarna i kraft. De anger klart och tydligt att man inte accepterar något dubbelt medborgarskap. Är man Sovjetmedborgare så förblir man det, var man än hamnar i världen sedan. I artikel 8 i medborgarskapslagen står det nämligen: ”Person som är sovjetisk medborgare erkännes icke inneha medborgarskap i fträmmande stat.” Punkt och slut. Så är det alltså. Vi vet också att detta inte bara gäller dem som en gång har utvandrat från Baltikum, utan det gäller även deras barn. Och det gäller för evigt, om de exempelvis har estniska föräldrar som ursprungligen kommit från Baltikum Nr 28 och där fått sitt medborgarskap. Onsdagen den Utskottet anser vidare att detta inte är något ärende för Förenta 19 november 1980 nationerna. Men vart skall vi då vända oss, när det nu inte går att komma fram bilateralt? Skall vi verkligen lämna frågan? Skall vi resignera? Frågan har FN-dignitet i högsta grad. Det som gäller för andra liknande frågor — frågan om att återsamla familjen, rätten att lämna sitt hemland för ett annat land osv. — måste väl ligga i linje också med den här frågan, som handlar om rätten att avsäga sig ett påtvunget medborgarskap i det land där man fått det, så att man slipper ta det medborgarskapet med sig till sitt nya hemland. Det borde vara svårt att bestrida att dessa rättigheter är näraliggande och att den här frågan har FN-dignitet. Jag hoppas verkligen, herr talman, att utrikesutskottet skall beakta detta när en liknande motion kommer upp till behandling nästa gång. Jag ber att få yrka bifall till motion 1979/80:182.

Herr talman! Utan att på något sätt skilja mig från min partibroder när det gäller att beklaga de förhållanden som råder beträffande det dubbla sovjetiska medborgarskapet tycker jag ändå att det finns skäl att redovisa de delar av utskottets skrivning som Mårten Werner inte tog upp här. Jag vill då först peka på det faktum att det inte erbjuder några större svårigheter för den enskilde personen att bli befriad från sitt sovjetiska medborgarskap, men det är kanske än viktigare att bemöta påståendet att det från regeringens sida inte har gjorts någonting. Regeringen tog 1974 kontakt med den sovjetiska regeringen och lade fram ett förslag till avtal. Sovjet har emellertid inte velat fortsätta förhandlingarna om detta avtal. Mårten Werner och de övriga motionärerna föreslår att frågan skall tas upp i FN, och utskottet har då sagt att man inte är helt säker på att detta skulle underlätta lösningen av frågan. Min uppfattning är att det skulle försvåra den, och det är av den orsaken att vissa regler är fastställda i Förenta nationernas charta. Dit hör bl.a. varje lands suveräna rätt att bestämma över sin egen lagstiftning. Här är det ryssarna själva som bestämmer över sitt agerande och sitt förhandlande. Det är alltså en bilateral fråga, och jag kan inte se att ett försök att få upp frågan på FN:s dagordning på något sätt skulle kunna underlätta ett lösande av den. Jag vill gärna säga att vi inte skall ge upp förhoppningen om att frågan skall kunna lösas. Jag tror trots allt att tiden kan bidra till att vi så småningom kommer att se en ljusning. Det här är emellertid i stort en principiell fråga. Det är inte fråga om att den enskilde balten, bosatt i Sverige, skulle ha svårt att bli befriad från sitt sovjetiska medborgarskap. Det gäller balternas högst vällovliga önskan — och den förstår jag mycket väl — att det sovjetiska medborgarskapet automatiskt skall upphöra i och med att de blir svenska medborgare, är svenska medborgare eller föds till svenska medborgare i vårt land. För många kan det vara pinsamt att begära att det sovjetiska medborgarskapet skall upphöra. 185 Däri ligger ju, som utskottet också skriver, ett erkännande av att man då så att säga har varit sovjetisk medborgare, vilket man inte velat vara. Herr talman! Jag tyckte att Mårten Werners lovvärda anförande ändå fordrade en liten redogörelse för vad utskottet har gjort för bedömningar i denna fråga. Sedan tror jag att vi kan vara eniga om det beklagansvärda i att situationen är som den är.
Herr talman! Jag vill instämma i den senare delen av fru Sundbergs anförande, som jag tyckte var en god argumentering för motionen. Det måste vara mycket besvärligt för balterna, och vi kan naturligtvis inte sätta oss in i detta. 40 000 människor i det här landet skulle alltså vara tvungna att be om att bli befriade från ett medborgarskap som de aldrig har haft och aldrig har accepterat. Denna kränkning tycker jag inte att man skall låta denna förträffliga folkgrupp uppleva. Jag sade, fru Sundberg, visst inte att ingenting har gjorts. Jag vände mig emot att ni fortfarande har förhoppningar när det gäller förhandlingarna med Sovjet. Att man i fjol skrev in i medborgarskapslagarna vad jag nyss läste upp — att man inte erkänner något annat medborgarskap än det sovjetiska — är ju orsaken till att förhandlingarna har avstannat. Då får man, enligt min mening, försöka finna en annan väg, för det är absolut inte möjligt att åstadkomma någonting på det bilaterala planet, Kan man föra upp frågorna om familjernas återförening, rätten att lämna ett land osv., på så hög nivå, borde man väl också kunna föra upp medborgarskapsfrågan till denna nivå. Detta finner jag inte alls otroligt, och är man villig att lösa problemet måste man väl pröva alla möjligheter.
Herr talman! Bara en kort upplysning. Familjeåterföreningsfrågor t.ex. kan gå in under de mänskliga rättigheterna, men det kan inte den här typen av medborgarskapslagstiftning.
Herr talman! Jag protesterar verkligen. Frågorna är nästan identiskt lika. Det hör verkligen ihop med de mänskliga frioch rättigheterna att själv få välja sitt medborgarskap.

Herr talman! I utskottets svar på min motion talas om svårigheter som olika grupper i vårt samhälle möter vid inkallelse till värnpliktstjänstgöring och repetitionsutbildning. Skrivningen berör mest lantbrukarna, och jag ifrågasätter inte deras bekymmer, inte heller deras betydelse. Dock tar min motion upp de svårigheter som unga människor möter i dag om de funderar på att bli yrkesfiskare. Har man kontakt med representanter för denna hårt arbetande grupp av människor känns det angeläget att söka undanröja sådana hinder vi kan påverka. Utskottet anser, att när det gäller värnpliktstjänstgöring skall uppskov och sociala förmåner lösa problemen, och prövning skall ske från fall till fall. Då har man missat poängen med motionen. Osäkerheten när det gäller möjligheterna till uppskov blir ett hinder den dag den unge pojken står inför ett beslut om att börja som yrkesfiskare. Det betyder stora ekonomiska åtaganden att bli medlem i ett fiskelag och inköpa båt. Finessen med den bestämmelse som gäller sjömän i kustfart som jag åberopar är den generella regeln om uppskov till 28 års ålder och därefter befrielse. Utskottet behandlar sedan frågan om vår fiskerinärings betydelse i händelse av avspärrning och krig. Statens jordbruksnämnd säger i sitt yttrande att fisket är av andrahandsbetydelse ur försörjningssynpunkt och talar om de svårigheter fisket skulle få i en krissituation. Naturligtvis är svårigheterna stora, men jag tror att man måste skilja på avspärrning och krig. Målet för vår säkerhetspolitik är att söka hålla oss utanför krig, och om man ser detta som möjligt är både vårt jordbruk och vårt fiske av stor betydelse för vår livsmedelsförsörjning. Alltnog: Som utskottet uttalar kommer hela frågan om personalbehoven inom totalförsvaret att prövas av försvarskommittén. Debatten den närmaste tiden i de här frågorna kommer troligen i hög grad att röra sig om vår s.k. allmänna värnplikt — det allmänna gäller ju bara den manliga ungdomen — och vårt personalutnyttjande inom totalförsvaret. Det måste finnas vägar där vi på ett bättre sätt än vad vi gör i dag tar till vara svenska män och kvinnor och ger dem utbildning för uppgifter inom totalförsvaret. Kanske ligger där en lösning på de problem jag tar upp. Om inte alla våra fiskare behövs inom fisket ur beredskapssynpunkt måste 187 de exempelvis kunna krigsplaceras på befattningar inom flottan efter mycket kortare utbildning än som är regel i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till min reservation.

Herr talman! Jag är helt överens med Kerstin Ekman om att många yrkesfiskare ställs inför svåra problem i samband med värnpliktstjänstgöring. Det här framhåller också utskottet i sitt betänkande. På den punkten är det alltså inga skilda meningar. Men det finns fler yrkeskategorier, som också Kerstin Ekman framhöll i sitt anförande, t.ex. lantbrukare och övriga egenföretagare, som har samma problem och stora besvärligheter när de i samband med värnpliktstjänstgöringen tvingas vara borta från sin vardagliga sysselsättning. Utskottet har den meningen att anstånd med fullgörande av militärtjänst som hittills bör ordnas individuellt från fall till fall. Ansökningar om anstånd prövas mycket ingående och noggrant av de beslutande myndigheterna, och ansökningarna bifalls också som regel om det finns sakliga skäl för anstånd. Den militära myndigheten införskaffar yttrande från statlig eller kommunal myndighet — detta för att bredda och stärka underlaget för sitt beslut. Om det gäller sysselsättningsoch företagsekonomiska problem, som det som regel gör när det är fråga om yrkesfiskare, remitteras ärendet till länsarbetsnämnd, om det gäller sociala problem till socialnämnd och om det gäller studieproblem till skolmyndighet. Man vänder sig alltså till myndigheter som är väl införstådda med den sökandes situation. — Som jag tidigare sagt prövas sedan de här ansökningsärendena mycket ingående och omsorgsfullt. Det är också på det sättet, som Kerstin Ekman framhöll, att 1978 års försvarskommitté skall närmare pröva systemet för en prioritering mellan personalbehoven inom totalförsvarets olika verksamhetsområden, och innan resultatet av denna prövning föreligger bör riksdagen enligt utskottets mening inte ändra på nu gällande bestämmelser. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som jag har skrivit i min motion gäller ett generellt anstånd och möjlighet till befrielse från värnpliktstjänstgöring om man är inskriven i sjömansregistret som rederianställd. Det måste te sig underligt för en ung man som funderar på att antingen köpa en fiskebåt och börja yrkesfiska eller köpa en kusttanker och börja gå i kustsjöfart, att han i de båda fallen behandlas olika när det gäller befrielse från militärtjänstgöring. Jag tycker att man bör ha med detta i bedömningen och se till att samma regler gäller för dessa två grupper.

Herr talman! Låt mig först konstatera att närradion är ett borgerligt, främst folkpartistiskt, missfoster som är avsett att luckra upp rundradions integritet till förmån för kommersiella intressen. Mycket riktigt kunde vi häromdagen läsa i tidningarna att moderat ungdom såg närradion som ett första steg i riktning mot reklamfinansiering av radio och TV. Det enda de beklagade var att den borgerliga regeringen inte hade gått tillräckligt långt. Motiven för inrättandet av närradion var storslagna men falska. Det sades att den skulle ge alla människor möjlighet att komma till tals i etern, att den skulle vidga yttrandefriheten osv. I själva verket har de farhågor som vi tidigt redovisade — att närradion huvudsakligen skulle bli ett instrument för de redan etablerade, ekonomiskt och personellt starka organisationerna — besannats. Närradion är en organisationsradio, inte en radio som ger den enskilda vardagsmänniskan en röst. Det finns vissa positiva undantag — Gay Radio, Radio Klara — men de skulle mycket väl kunna ges utrymme inom en allemansradio. Vi är alltså motståndare till närradion. Vi vill i stället inom ramen för lokalradion, utbildningsradion, riksradion och TV utöka möjligheterna för de enskilda människorna att komma till tals. Här finns en rad exempel som man skulle kunna ta fasta på och vidareutveckla. Allemansradion i Gimo, lokal-TV i Kiruna, bandverkstaden i Södertälje är verksamheter där man på ett annat sätt än inom närradion försöker spegla de arbetande människornas vardag. Regeringen vill nu med benäget bistånd av socialdemokraterna gå rakt motsatt väg — den vill inte bara behålla närradion, nu skall denna därtill samarbeta med lokalradion. Det innebär att lokalradion, som redan nu har satts på undantag på många sätt, ytterligare kommer att försvagas. Men främst gäller det naturligtvis lyssnarnas intressen. Redan nu finns det en flod av information som gör att allt fler får svårare att orientera sig. Om det nu föreliggande förslaget genomförs kommer förvirringen att öka ytterligare. Om man ser det konkret från allmänhetens synpunkt, hur kommer då ett 189 programblock att se ut? Ja, låt oss säga att vi först får oss till livs litet nyheter från lokalradion, kanske med inslag från det lokala kommunalrådet. Sedan kommer kommunalrådets föreningsradio — och där ges det en helt annan och ny bild av samma problematik. Därefter kanske det kommer inslag från bandverkstaden eller den lokala orten. Detta kommer att innebära att det för den enskilde lyssnaren blir helt omöjligt att veta vem som sänder budskapet, och det blir därmed omöjligt att bilda sig en uppfattning om innehållet. För medarbetarna vid lokalradion innebär det att de kommer att bli styrda av närradion. Herr talman! Rundradioverksamheten har alltid stått fri gentemot myndigheter och starka organisationer. Den har varit ett värn om integriteten, yttrandefriheten och demokratin. Så kommer — om försöket får fullbordas — inte längre att bli fallet. Mycket riktigt har man på en rad olika håll protesterat mot det aktuella förslaget, och Radio Stockholm hart.o.m. vägrat att gå in i försöksverksamheten. Herr talman! Jag tycker att den här försöksverksamheten enbart är ett försök att rädda en misslyckad satsning, men försöksverksamheten gör misslyckandet med närradion än större. Därmed vill jag yrka bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Den sakfråga i kulturutskottets betänkande nr 10 som vi nu behandlar är ganska enkel och okomplicerad. Bakgrunden till ärendet är i korthet följande. I slutet av februari i år behandlade kulturutskottet en motion i vilken föreslogs att alternativ till pågående närradioförsök skulle få utvecklas inom lokalradion. Det framhölls i motionen att dessa försök borde förverkligas innan slutlig ställning tas till erfarenheterna av närradion. För att möjliggöra sådana försök borde försöksperioden förlängas. Kulturutskottet ansåg det vara önskvärt att förutsättningar skapades för en verksamhet av den art som redovisades i motionen. Närradiokommittén borde därför ges vidgade direktiv och försöksverksamheten borde förlängas, ansåg kulturutskottet. Riksdagen biföll — enhälligt, vill jag minnas — dessa förslag. Den proposition som behandlas i det nu föreliggande betänkandet är bara en effektuering av riksdagens tidigare beställning. Jag kan därför inte begripa vpk:s yrkande om avslag på propositionen i det här läget — när regeringen gör som riksdagen har sagt att den skall göra, då bör väl riksdagen inte protestera. Jag yrkar mot den bakgrunden bifall till kulturutskottets hemställan. Jag vill emellertid, med anledning av den senaste tidens debatt om försöksverksamheten med närradio, tillfoga några korta kommentarer. Riksdagen uttalade sig 1978 för att en treårig försöksverksamhet med närradio skulle komma till stånd. Det beslutet drev den borgerliga majoriteten igenom; vi socialdemokrater ville ha en annan modell för de Nr 28 försöken, men beslutet fattades. Onsdagen den De första försökssändningarna kom i gång i slutet av maj 1979. På flera 19 november 1980 försöksorter startade verksamheten först under hösten 1979. Verksamheten, som alltså skulle vara treårig, har ännu inte pågått i mer än ett och ett halvt år, Närradio i flera fall under kortare tid. Den vetenskapliga utvärderingen av pågående försök är långt ifrån slutförd. Lyssnarundersökningen är inte redovisad för kommitténs ledamöter. Påbörjad organisationsstudie är inte färdig. Det är med anledning av detta som utskottet nu enhälligt konstaterar att underlag för en bedömning av verksamheten ännu inte föreligger. Jag ber kammarens ledamöter lägga märke till denna enhälliga formulering i utskottets betänkande. Mot den bakgrunden är det märkligt att utbildningsministern i gårdagens frågestund vidhöll sin uppfattning, att det betänkande som kommittén nu arbetar med skall kunna ge underlag för en proposition. Jag vill markera att det betänkandet enligt min och flera andras mening är ett delbetänkande. Närradiokommittén har ännu inte underlag för att ta ställning. För övrigt: Vad tjänar det till att riksdagen nu förlänger försöksverksamheten i syfte att möjliggöra alternativa försöksmodeller, om regeringen inte är beredd att invänta erfarenheterna av dessa försök? Jag vill därför mana utbildningsministern till besinning. Frågan om under vilka former och under vilka förutsättningar som enskilda och organisationer skall få göra program i radion är viktig. Den bör inte avgöras förrän ett väl underbyggt förslag föreligger. En sådan ordning tror jag att alla tjänar på. Slutligen en kort kommentar till Eva Hjelmströms inlägg. Hon gör gällande att de alternativa försök som nu planeras inom ramen för lokalradion skulle innebära en försvagning av lokalradion. Det är fel! Jag vill försäkra att lokalradion är positiv till de planerade försöken och med stor energi går in i det arbetet. De försöksorter som nu är utsedda är Ljusdal och Ängelholm. Jag vill uppmana Eva Hjelmström att invänta resultatet och erfarenheterna av de försöken, innan hon uttalar sig tvärsäkert.

Herr talman! Georg Andersson hävdar att det var en enhällig riksdag som stödde den centermotion som är ursprunget till den här fortsatta försöksverksamheten. Det är inte riktigt. Georg Andersson kan inte vara omedveten om den kritik som vi hela tiden riktat mot närradioverksamheten.

Det är alltså socialdemokraterna som har svängt i denna fråga, och det beklagar jag. 191 Vad Georg Andersson inte tycks inse —-inte ens efter utbildningsministerns svar i går — är att detta är en mycket medveten strategi från borgarnas sida, som på sikt kommer att försvaga hela rundradioverksamheten och slå sönder dess integritet. På det sättet kommer yttrandefriheten att hotas. Sedan påstod Georg Andersson att lokalradion var positiv till den här försöksverksamheten. Det är inte riktigt. Man är positiv på två försöksorter. I övrigt är man starkt negativ, åtminstone från personalens sida, till att den här försöksverksamheten förlängs eller kommer till stånd. Som jag tidigare sade har lokalradion i Stockholm och Södertälje, som tillhör de orter som utsetts, vägrat att ställa upp på ett försök. Jag tycker att det är allvarligt att Georg Andersson inte inser att det här kommer att innebära en försvagning av lokalradion. Det kommer att innebära en försvagning så till vida som lokalradion kommer att styras av närradion på ett sätt som tidigare inte har skett. Jag efterlyser, Georg Andersson, litet grand av den kritik som framförs ute i landet från fackföreningshåll och från folkrörelsehåll mot det här borgerliga missfostret.

Herr talman! Eva Hjelmström håller sig inte riktigt till historiens sanningar. Hon påstår att socialdemokraterna har svängt. Vad vi i debatten 1978 krävde var att försöksverksamheten med föreningsproducerade program skulle bedrivas inom lokalradions ram. Det var vårt krav. Det avslogs av riksdagen. Jag har som ledamot av närradiokommittén fortsatt att driva kravet där för att få fran; alternativa försök. Och när nu detta leder till en framgång, tack vare att centerpartiet har anslutit sig till förslaget och riksdagen antog det i våras, så har jag ingen anledning att hoppa av från tidigare ställningstagande. Det är alltså konsekvent i förhållande till det ställningstagande vi gjorde våren 1978. Vi ville ha de här försöken inom LRAB:s ram, och nu får vi det. Visserligen sker det i mycket begränsad utsträckning, men naturligtvis är vi positiva till att det äntligen kommer till stånd. Vad jag har velat hävda är emellertid att vi skall ge oss tid att avvakta resultaten. Jag hävdar också att lokalradion är positiv till det här. Vi har haft ingående överläggningar med lokalradions ledning. Jag är medveten om att det på sina håll framförs kritik från journalister mot planerad försöksverksamhet. Men från ledningens sida och från de aktuella försöksorternas sida är inställningen positiv. Jag var på ett lokalradioseminarium så sent som i går, där medarbetare inom lokalradion på olika håll i landet deltog. Jag hade ett intryck av att man tycker det är riktigt att pröva detta. Det är helt klart att försöken skall ske inom ramen för lokalradions sändningsrätt, så det är inte meningen att bryta mot den ordning vi har därvidlag. På det sättet utgör de inte heller något hot mot lokalradions egen normala verksamhet.
Nr 28 Herr talman! Georg Anderssons senaste inlägg var inte mycket mer Onsdagen den upplyftande, för det innebär att socialdemokraterna accepterar närradion, 19 november 1980 om jag förstår Georg Andersson rätt. Jag trodde att när man tidigare drev frågan gjorde man det från den utgångspunkten, att det här skulle ske inom Närradio lokalradions ram, i likhet med de försök med allemansradio, som gjorts i Gimo och som jag tidigare tog upp, och de försök som gjorts på bandverkstaden i Södertälje. Jag trodde alltså att man avvisade en närradio, där de kommersiella krafterna kan komma in och där de ekonomiskt och personellt starka organisationerna i första hand är de som kan göra sig hörda. Nu har jag fått klart för mig att så var det inte med socialdemokraternas tidigare krav, utan man har hela tiden accepterat den borgerliga linjen. Då tycker jag att Georg Andersson skall förklara vad det är för fel att i stället — det är det vi driver — bygga ut lokalradion och låta den få möjlighet att ge de enskilda vardagsmänniskorna en röst, ge dem förutsättningar att komma till talsi etern. Detta skulle vidga yttrandefriheten. Det skall alltså ske genom en satsning på lokalradion, inte genom att man har någon form av närradio. Sedan återkommer jag till det jag tog upp inledningsvis — det gällde bl.a. facket. Jag har också tagit kontakt med de olika lokalradiostationerna, och där är motståndet bland medarbetarna kompakt mot sådana här försök. Och varför? Jo, därför att man vill värna om lyssnarna, man vill värna om allmänheten. Jag tog tidigare upp frågan hur programblocken kommer att te sig utifån lyssnarnas utgångspunkter. Lyssnarna kommer att bli totalt förvirrade. Och det kommer att bli svårare för lokalradion att stå fri gentemot myndigheter och starka organisationer. Det kommer att bli svårt för lyssnaren att veta vem det är som sänder budskapet. Är det närradion, föreningsradion eller lokalradion, eller vem är det som egentligen ligger bakom? Därför kommer inte lyssnarna att kunna bilda sig en uppfattning om budskapet.

Herr talman! Eva Hjelmström försöker blanda bort korten. Vad det nu är fråga om är att vi skall förverkliga ett av de förslag som vi från socialdemokratiskt håll hade 1978 och som jag trodde att även vpk ställde upp på. Det är fråga om att utveckla den verksamhet som på sina håll har bedrivits inom lokalradions ram, bl.a. allemansradio och föreningsmedverkan i radion. Det har förekommit sådana försök, och vi vill nu göra mer koncentrerade och samlade försök på ett par orter. Det är alltså fråga om att utveckla en verksamhet som i och för sig redan har bedrivits på lokalradions eget initiativ. Det innebär inte något accepterande av nuvarande närradiomodell. Det är just för att få fram bättre alternativ till den modellen som denna försöksverksamhet skall komma till stånd. Nuvarande närradiomodell har nämligen i många avseenden allvarliga brister. I det stycket kvarstår den kritik som vi från socialdemokratiskt håll tidigare har riktat mot närradioverksamheten. 193 När Eva Hjelmström börjar tala om att vårt förslag innebär att man släpper fram kommersiella krafter är det en allvarlig anklagelse mot lokalradion. Skulle lokalradion på planerade försöksorter komma att släppa fram kommersiella krafter? Argumenteringen är inte alls genomtänkt, Eva Hjelmström. Det är just för att förhindra en av de nackdelar som nuvarande närradioverksamhet har, nämligen risken för reklaminslag och kommersiell finansiering av programmen, som vi vill ha denna verksamhet inom lokalradions ram. Lyssnarnas utgångspunkt är mycket viktig. Därför är det angeläget att vi får till stånd försök där man bedömer hur verksamheten kan te sig, dels från organisationernas sida, dels självfallet från lyssnarnas sida. Jag utgår från att dessa alternativa försök också skall följas upp med vetenskapliga lyssnarundersökningar, precis som nuvarande närradioverksamhet följs upp med vetenskapliga undersökningar.
Herr talman! Det är inte jag som försöker blanda bort korten. Det föreligger en viktig principiell skillnad mellan vad vi vill och vad socialdemokraterna och de borgerliga vill. Vi vill satsa på lokalradion, utbildningsradion, lokal-TV o.d. för att därigenom ge de enskilda människorna möjligheter att komma till tals i etern. Socialdemokraterna och borgarna vill däremot utveckla ett samarbete mellan närradion och lokalradion. Häri ligger alltså skillnaden. Som det står i tidningen Närradion, som vi fick i våra fack senast i dag, föreligger det ett starkt motstånd från fackets sida mot ett sådant samarbete. Man pekar på de risker som jag tidigare tog upp och förklarar att man inte vill att lokalradion skall bli en hjälpgumma till närradion. Det är nämligen vad som ligger i förlängningen av denna försöksverksamhet.
Herr talman! Den förlängning av försöksverksamheten som riksdagen nu beslutar om sker i syfte att göra det möjligt att satsa på lokalradion. Vi vill satsa på lokalradion genom de försök som nu möjliggörs. Eva Hjelmström hänvisar till ett citat i tidskriften Närradion. Det är tyvärr, Eva Hjelmström, ett gammalt citat, och det underkändes i gårdagens konferens som jag medverkade i tillsammans med representanter för lokalradiostationerna.
Herr talman! Georg Andersson: Var finns logiken? Om man vill satsa på och utveckla lokalradion och, som Georg Andersson tidigare sade, är rädd för att kommersiella krafter kan vinna insteg i närradion — varför då inte satsa på lokalradion? Det är enkelt, och det är klar logik. Georg Anderssons logik är däremot svårbegriplig, när han säger att genom att satsa på närradion och en försöksverksamhet mellan närradion och lokalradion, så satsar man i själva verket på lokalradion. För mig ter sig detta gåtfullt. Sedan påstår Georg Andersson att detta skulle motverka just en av närradions nackdelar, dvs. de kommersiella krafterna. På vilket sätt motverkar denna försöksverksamhet att de kommersiella krafterna utvecklas? Tvärtom kan det i stället bli så att de kommer att återfinnas inom lokalradions ram, och det är allvarligt. Slutligen till detta med det fackliga motståndet: Jag har varit i kontakt med facket så sent som i dag, och man vidhåller sin kritik.

Herr talman! Jag skulle bara i all korthet vilja konstatera att det har sagts åtskilliga felaktigheter i denna kammare under årens lopp. Men det måste finnas en gräns för detta, och jag tycker att Eva Hjelmström har överträtt den. En så skev bild som hon gav av närradion trodde jag att det var omöjligt att ge. Eva Hjelmström anser att det är en radio som styrs av kommersiella intressen, en radio för starka organisationer, en radio som är till för reklam och som tydligen är någonting väldigt stort i samhället. I själva verket ligger närradion så nära människorna som någonting kan göra på etermediaområdet. Det handlar om små sändare på 1 watt. Närradion har en spridning av budskapet inom en radie av cirka 4-5 kilometer. Det är, Eva Hjelmström, de verkligt små organisationerna som har möjlighet — och har tagit sig möjligheten — att göra sin stämma hörd i etern, att nå ut med sitt budskap. Det är religiösa organisationer och samfund. Det är idrottsföreningar och politiska föreningar. Det är rätt många organisationer, klubbar och föreningar som bär ut sitt budskap genom musik, och det har blivit ett väldigt stort musikutbud i närradion. Många har varit kritiska mot detta, men jag tror personligen att också detta utslag av intresse för den här verksamheten helt och fullt bör få komma till uttryck, för att det skall bli möjligt att göra en bedömning som riksdagen så småningom får ta ställning till. Ännu så länge föreligger inget underlag som riksdagen kan ta ställning till när det gäller närradioförsöken, helt enkelt därför att närradiokommittén, där jag själv är en av de fem ledamöterna, ännu inte har lagt fram något betänkande eller delbetänkande. Det är inte heller meningen att vi skall ha gjort det vid den här tidpunkten. På s. 3 i kulturutskottets betänkande står det att det förutsatta underlaget för en bedömning av verksamheten ännu inte föreligger. Det gör det helt naturligt inte, eftersom kommittén inte har levererat detta. När Eva Hjelmström alltså framställer närradion som de starka organisationernas massmedieorgan har hon fullkomligt fel — jag upprepar detta. Om hon är något underrättad om den här verksamhetens uppbyggnad, så kan hon på flera av försöksorterna — det är ett femtontal i landet — få veta hur man genom närradioföreningar samlat de verkligt små och resurssvaga föreningarna till denna verksamhet. I dessa närradioföreningar finns väldigt mycket av den äkta entusiasm som föreningslivet i Sverige i så stor utsträckning skulle behöva mer av. Olika grupper, alltifrån skolelever till pensionärsföreningar, söker föra sitt budskap vidare i den här verksamheten, som sannerligen icke är präglad av de kommersiella intressen som Eva Hjelmström så gärna talar om. Man söker nå ut till andra människor med det religiösa budskapet i mycket förnämliga sändningar inom ramen för en verksamhet som dessutom är mycket billig och som bekostas genom ideella satsningar — och det anser jag personligen vara helt riktigt.
Herr talman! Helt kort! Göthe Knutson har uppenbarligen en syn på närradions verksamhet som är vitt skild från min. Göthe Knutson säger att det är små, små organisationer som huvudsakligen utövar sin verksamhet genom närradion. Ja, det beror naturligtvis på i vilket perspektiv man ser det. Om den lokala moderata organisationen — eller folkpartiorganisationen, eller avdelningen av någon frireligiös rörelse — nu är så förfärligt liten, så innebär det i och för sig inte att organisationen i sin helhet inte ändå måste betraktas som stor. Närradion har inte inneburit att nya grupper kommit till tals i etern. Närradion har inte inneburit att den enskilda vardagsmänniskan fått göra sin röst hörd, att man tagit fasta på de vanliga människornas problem och vardag. Göthe Knutson säger att det är så förfärligt billigt. Ja, det beror på om man får stöd, varifrån man får stöd och hur mycket pengar man har. Jag kan bara konstatera att jag känner till många fall där man varit tvungen att hoppa av — också från arbetarrörelsens sida — därför att det varit så dyrt. Herr talman! Jag tror att den bild jag har gett av närradion är den riktiga bilden.
Herr talman! Jag hade inte väntat mig att Eva Hjelmström skulle stå upp här och säga att hon hade fel — det är nog inte hennes natur. Jag konstaterade emellertid att hon inte bara har fel om närradion. Hon har också ett mycket underligt sätt att mäta storhet eller litenhet. Eftersom kammarens ledamöter nu kunde lyssna till Eva Hjelmströms underliga beskrivning — ett sätt att komma ur ett dilemma — skall jag inte upprepa den. De små organisationerna är fortfarande små när de sänder på dessa försöksorter. Det är med ett par undantag så, att de organisationer som medverkar inte gör det genom något slags rikstäckande verksamhet, utan verksamheten är just lokalt präglad.

Det är samma eter, och även om man inte sänder på samma frekvensområden bör väl människorna kunna framsäga sina åsikter och föra ut sitt budskap på samma sätt. Det förslag som Eva Hjelmström har pläderat för är egentligen nonsens. Alltsammans beror väl från början på ett missförstånd, lika fatalt som Eva Hjelmströms uppfattning eller missuppfattning om vad närradion i själva verket är.

Herr talman! I det här ärendet kommer det inte att bli någon votering, och på sätt och vis är väl inte detta något särskilt viktigt inlägg, men det gäller ett ganska ovanligt område. En forskare som kommer till riksarkivet utan att känna till samlingarna och beställer en volym för att läsa den kan bli mycket förvånad, när han får se volymens yttre. Han har ju beställt fram den för att läsa innehållet, om han klarar av att läsa sådan text. Det kan vara en krånglig, gammal stil. Men när han ser bandet upptäcker han att det är av pergament. Han upptäcker kanske också att det både på pärmens utsida och på dess insida finns det mest förunderliga mönster, vackra färger, bokstäver och kapitäler i gammal egendomlig stil, kanske tecknade porträtt av bekanta och obekanta prelater eller andra herrar från medeltiden. Det finns noter, sångtexter, bibelcitat och annat. Hur kan det komma sig att allt detta finns sammanbundet med arkivets bevarade räkenskaper? Svaret är att det var Gustav I, Gustav Vasa som var den store registratorn och skattläggaren, hans söner och hans fogdar som använde dessa böcker, när de skulle låta binda in handlingar från den tiden. Det är alltså blad från medeltida böcker. Man kanske inte kan säga att det var Vasatidens människor som gjorde inbindningen, men det var Gustav Vasa som lade beslag på alla de här böckerna. Han samlade in allt vad som fanns av gamla fina skrifter i Sverige. Nu finns dessa böcker delvis spridda i riksarkivet —- inte samlade. Det är mycket egendomligt. Det rör sig ju om böcker ända från 1000-talet i något fall. Det rör sig om böcker från 1100-, 1200-, 1300 och 1400-talet. Delvis är det kända böcker, men det finns också en hel del som får anses vara nytt material. Det kommer forskare från olika delar av världen som vill se på detta, och det säger sig självt att det är svårt att komma åt det här materialet, när det är bundet på detta sätt. I Finland har man visat stort intresse för sådana här skrifter. Först efter freden med Ryssland 1809 uppstod intresset. Då skickade man från Sverige de arkivakter som behövdes för skattläggningen i Finland. Finländarna upptäckte medeltidsbladen kring arkivalierna, tog av omslagen och har nu på universitetsbiblioteket omkring 30 000 sådana bokblad av pergament. Detta gjorde alltså den unga finska nationen. I Sverige däremot har man tidigare ansett att dessa medeltida bokblad var värdelösa, att de bara var omslag för att skydda arkivakterna. Senare har andra uppfattningar kommit till uttryck, och man har gjort undersökningar. På 1920-talet gjordes en sådan undersökning. Senare undersökningar har också förekommit. Det är inte så numera att man i Sverige inte anser att de här handskrifterna är värdefulla. Men vad som är märkligt är att vi inte anser oss ha råd att göra detta arbete snabbare. Av kanske 100 000 blad är det bara något tusental som hittills har kunnat tas fram. Jag tänker inte yrka att riksdagen skall anslå pengar, men man måste fråga sig om vi verkligen har råd att ha dessa arkivhandlingar på det här sättet. Är det riktigt att man skall ta loss omslagen? Somliga anser att de utgör en enhet tillsammans med de räkenskaper som de omsluter. Men jag tycker att det sättet att resonera är mycket märkligt, och jag invänder mot det. Jag har själv i riksarkivet sett exempel på volymer från vilka omslaget tagits bort. Från arkivsidan har det sagts att värdefulla marginaloch omslagsanteckningar då kommer bort, men det behöver inte alls bli fallet. När man ombinder de räkenskaper det gäller i nya läderband, för man in och registrerar allt som skrivits. Man kan också ta med foton av hur det såg ut. Den eller de forskare som skall studera volymerna går alltså inte miste om någonting. Jag måste djupt beklaga den oenighet som råder. Jag beklagar också att vi som kulturnation inte har råd att utföra detta arbete. Det finns säkert stora kunskaper om medeltida förhållanden, men det finns relativt sett få skriftliga källor att gå till. De som finns är mycket värdefulla för forskning och kulturändamål. Jag hoppas att Sverige ekonomiskt skall komma på fötter så att detta arbete kan bedrivas snabbare. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Cirkus och varieté — har vi råd med det? Utbildningsutskottet ariser att det inte finns ekonomiska förutsättningar för en satsning på inhemsk cirkusoch varietéutbildning, som enligt utskottet av flera skäl kan förväntas bli kostsam. Det är också klart att det i dagens situation, när regeringen går på slak lina och har påtagliga besvär med balansen, när Åsling bollar med miljarderna till näringslivet och när Britt Mogård satsar på Baretta och Stålmannen, kanske inte behövs så mycket mer cirkus i Sverige. För att se seriöst på detta så är faktiskt cirkusoch varietéartister en alldeles speciell grupp människor. Deras framträdanden bygger varken på tal, sång eller musik, utan det är utförandet i deras framträdanden som är det viktiga. Man brukar med ett gemensamt namn kalla denna grupp av artister för skådeartister. Den gamla, genuina cirkuskonsten bygger på ett grundnummer som övas in till suveränitet. Det förutsätter tidig övning, disciplin och en inriktning så smal att den naturligtvis är svår att förena med våra utbildningspolitiska målsättningar. Inom idrotten däremot har vi accepterat att eliten är beroende av bredden/basen och vice versa. Inom alla områden är det naturligtvis på samma sätt. För att få några mycket skickliga, måste vi också ha många intresserade som förstår att uppskatta svårigheterna och skickligheten. Vi har nu accepterat att det ges möjlighet att vidmakthålla ett stort intresse för en idrottsgren inom gymnasieskolans ram. Jag tänker t.ex. på bandy-, ishockeyoch orienteringsgymnasier. Även inom kulturområdet skulle den typen av ”andningshål” kanske kunna bidra till att fler fullföljer en gymnasieutbildning. Vi har ju redan filmgymnasium, och det finns musiklinjer inom gymnasieskolan. Varför inte också en skådeartistlinje? Kanske skulle en sådan utbildning kunna byggas på med specialkurser efter gymnasieskolan. Gymnastikundervisningen i skolan i dag består nästan uteslutande av bollspel, och tävlingsinslagen dominerar. Att arbeta tillsammans för att bygga upp ett nummer, att uppleva kulturvärdet i att träna tillsammans och att framföra det gemensamma arbetsresultatet, det skulle inom gymnastikundervisningen nästan innebära en skolreform. Vi talar om fantasi och om vårt samhälles behov av kreativa människor. Det är ju idéer och entusiasm som vi saknar. Samhället och skolan snarare förkväver än stimulerar kreativitet. Att känna på och öva olika discipliner är pedagogikens grund. Därur växer intresse, och intresset är geni. Tänk att inom skolans ram få pröva på att vara lindansare, buktalare, att jonglera, trolla, öva clownnummer och akrobatik, lägga masker och sminka 199 sig! Varför använder inte föreningslivet mer av detta för att utveckla ungdomarnas kreativa egenskaper? I Sverige är det utmärkande för äldre människor att vi inte tar del. Vi iakttar bara. Vi är hämmade, förkrympta i vår känsloutlevelse. Jag vill ge ett exempel. Gruppakrobatik förutsätter en ingående kunskap om den egna kroppen, dess prestationsförmåga och uthållighet, men framför allt handlar det om tillit — tillit till kamraternas stöd — och en naturlighet i kroppskontakten. En utbildning som stärker självkänslan, tränar förmågan att arbeta i grupp, tränar det målinriktade arbetet, gör att eleverna vågar framträda och att de upplever den egna kroppen och andras kroppar på ett naturligt sätt, det är en utbildning som vi har brist på i dagens samhälle. Trots att motionen nu avslås kommer arbetet med att genomföra intentionerna i den att på olika sätt gå vidare. I somras genomfördes en försöksverksamhet i Örebro folkpark med två och en halv veckas träning av vanliga barn över åtta år i cirkusutbildning, med mycket lyckat resultat, och det försöket kommer säkerligen att fortsätta i sommar. Furuviksbarnen utanför Gävle har funnits i minst 30 år vid det här laget. Varje år tränas ett femtiotal barn hela vinterhalvåret två tre gånger i veckan. Sedan ger man föreställningar under hela sommaren. Det är ingen elituppvisning, utan alla som vill får vara med. Några av de barnen har sedan blivit världsartister, andra har blivit glada amatörer som fungerar till glädje för människorna i det samhälle där de verkar. Gävle har gamla traditioner som cirkusstad, och förslaget i den här motionen är ingalunda orealistiskt. En folklig kultur med svensk profil kan vara en överlevnadsmöjlighet som alternativ till ett utslätat nöjesliv, så mördande tråkigt och passiviserande som det ser ut i vårt svenska samhälle i dag. Samhällets kostnader för skadegörelse måste vi betala, det är kostnader för destruktivitet. Har vi råd att inte satsa på kreativitet och livslust?
Herr talman! Jag tror att man måste beteckna de förslag som finns i den här motionen som orealistiska. Om vi hade riktigt gott om pengar, kunde man väl pröva att i några gymnasieskolor ha något slags linje för dem som vill bli cirkusartister, med olika varianter på specialiteter. Men det skulle bli så våldsamt dyrt att det, i en tid när vi tvingas till allvarliga ingrepp i skolväsendet i besparingssyfte, vore omöjligt att genomföra de här tankegångarna. Remissinstanser som utskottet har talat med säger att det är mycket billigare att betala utbildning för svenska blivande cirkusartister vid skolor utomlands. Det finns sådana, och arbetsmarknaden i världen är inte större än att man kan samordna utbildningsinsatserna i Europa eller i hela världen för de här människorna. Herr talman! Av det skälet vill jag, utan att på något sätt förringa det intresse som kan finnas för den här verksamheten, ändå säga att i dag har vi inga möjligheter att starta någon form av sådan utbildning i Sverige.
Herr talman! Jag vill svara Stig Alemyr att här talar vi faktiskt om två olika saker, bredden och eliten. Vi måste börja med bredden för att kunna få fram ett litet fåtal som blir eliten. Elitutbildningen har vi ett för litet underlag för i Sverige, det tror jag också, och naturligtvis blir det här fråga om en avvägning: Skall vi kunna ge en sådan yrkesutbildning att vi får fram en fullfjädrad cirkusartist i Sverige? Det tror jag kanske inte riktigt på heller. Man har försökt det på nordisk bas men man har släppt den tanken, tyvärr. å Men jag menar att det inte alls är säkert att det behöver bli så dyrt. Man kan gå olika vägar. Man kan använda olika delar av det som ingår i en cirkusoch varietéartists bredd för att utveckla just de egenskaperna hos barn som är intresserade av det. Jag tror inte att det behöver kosta mycket — förlåt att jag har en annan uppfattning — om det exempelvis blir en gren inom gymnasieskolan. Vi behöver inte ha världens skickligaste artister som lärare. Vi har f. ö. utomordentligt skickliga cirkusartister som är äldre och inte kan fortsätta sin yrkesutövning men som gärna vill ge av sitt kunnande åt nya generationer. De har också en så genomtänkt samarbetsideologi i sitt arbetssätt att jag tror att hela deras personlighet och utstrålning skulle tillföra våra ungdomar många kvaliteter. När det gäller dem som skall gå vidare till en yrkeskarriär tror jag emellertid att vi måste hitta andra former. Vi kommer att gå vidare med det här arbetet, och jag tror att det går att hitta öppningar.

Herr talman! Motion 1322 från vpk är en kort men mycket viktig motion. Den tar upp de synskadades möjligheter att studera vid universitet och högskolor. Under läsåret 1978/79 fanns det bara 98 synskadade inom den högre utbildningen. Denna låga siffra skulle kunna stiga betydligt om det fanns praktiska möjligheter för de synskadade att studera. Det finns många hinder i dag, både praktiska och ekonomiska. Motionen har sänts ut på remiss till UHÄ och AMS. Av remissyttrandena kan man läsa ut att det är högskolan som har ansvaret för de handikappades hela utbildningssituation. När det gäller den yrkesinriktade utbildningen svarar AMS för de kostnader som är förenade med inläsning av litteratur. Både UHÄ och AMS är tydligen överens om att högskolan bör ta över det totala ansvaret för litteratur till de synskadade. Frågan om en överföring från AMS till UHÄ har också diskuterats mellan de berörda verken. Av utskottets skrivning kan man få intrycket att detta egentligen inte är något problem. Men jag har i dag varit i kontakt med de synskadades förening — den avdelning som heter Unga synskadade — och där säger man att det visserligen heter att högskolan har ansvaret för undervisningen för de synskadade men att det i praktiken ser helt annorlunda ut. Vissa högskolor anser sig inte ha råd att bekosta de utgifter som är förenade med att synskadade elever studerar där. Man har helt enkelt inte råd, heter det. I och med detta finns det ingen som helst garanti för de synskadade att kunna studera vid universitet och högskolor. Det har med andra ord inte fungerat så som man förleds att tro om man läser utbildningsutskottets betänkande nr 4. Vpk kommer att följa denna fråga mycket noga. Den är principiellt viktig, och det är också en rättvisefråga. Men mot bakgrund av att det ändå försiggår överväganden i fråga om vem som skall ha det totala kostnadsansvaret avstår vi från att i dag yrka bifall till vår motion. Jag vill, herr talman, än en gång poängtera hur viktigt det är att man ställer resurser till förfogande för produktion av läromedel till synskadade så att de får en möjlighet att studera och att de synskadade garanteras studielitteratur på för dem tillgängliga media.

Herr talman! Med anledning av min motion vill jag säga några ord om de synskadades problem när det gäller högskolestudier, och jag skall därvid försöka att inte upprepa vad Inga Lantz redan har sagt. Läsåret 1978/79 studerade endast 98 synskadade vid universitet och högskolor, vilket är ett mycket lågt antal. Jag tror att siffran skulle vara betydligt högre om fler synskadade gavs möjlighet att studera. Det är AMS som via utbildningsbidrag bekostar de synskadades litteratur vid universitet och högskolor, och detta innebär att studierna måste vara yrkesinriktade, vilket medför en snäv begränsning. De synskadade har inte samma möjligheter som andra att själva välja vad de vill studera. Om inte AMS godkänner valet av ämne, beviljas inget utbildningsbidrag, och då täcks inte kostnaderna för att anpassa böckerna till ett för synskadade tillgängligt medium . Därmed får de synskadade inga böcker. UHÄ utbetalar emellertid medel till s.k. lektörshjälp, vilket innebär att någon — oftast en studerande i någon utbildningsgrupp — får ersättning för inläsning av mindre omfattande material, dvs. kompendier, stenciler och sådant, dock inte hela böcker. Om den synskadade har ett arbete kan AMS bevilja bidrag till fortbildning, förutsatt att det anses nödvändigt för att den synskadade skall kunna fortsätta sitt arbete. Men om den synskadade vill studera för att öka sin allmänbildning eller för att så småningom byta arbete ges inget Utskottet har avstyrkt min motion, men jag tycker att man har behandlat motionen seriöst och att skrivningen i betänkandet inger visst hopp inför framtiden. UHÄ säger i sitt remissyttrande att högskolan har ansvar för att de synskadade som studerar vid högskolan skall få den hjälp de behöver. Man har också i anslagsframställningen för 1981/82 lagt fram förslag som syftar till att ge de enskilda högskoleenheterna större möjlighet att möta behoven av insatser för de gravt handikappade. Vi står ju nu också inför handikappåret 1981, och jag hoppas att man med de pengar som högskolorna får kommer att kunna tillgodose de här behoven. Utskottet anför också att man anser det angeläget att synskadade skall få större möjlighet att studera vid universitet och högskolor, och jag får alltså nu nöja mig med detta och hoppas på en snar förbättring och förändring för de synskadade när det gäller fortsatta högre studier. Jag kommer dock att med stort intresse följa den här frågan och bevaka den i riksdagen.
Herr talman! Det finns egentligen inget mer att tillägga, utan jag vill bara konstatera att utbildningsutskottet naturligtvis också kommer att följa den här frågan — det är alltså inte bara ni motionärer som kommer att göra det. Jag har inte förnekat att ni i sak har rätt, men det är en fråga om resurser. Margot Håkansson kräver ökade resurser i sin motion, och det går inte att anvisa sådana i en tid då vi tvingas till allvarliga ingripanden i besparingssyfte. Det är utomordentligt angeläget att vi i framtiden får resurser till de handikappade, så att vi kan ge dem ökade möjligheter att komma till högskolestudier, och jag kan försäkra kammaren att vi inom utbildningsutskottet kommer att göra allt vad vi kan för att lösa problemen inom de ekonomiska ramar vi har och med de medel vi kan förfoga över.
Herr talman! Låt mig bara kort replikera: Jag menade inte ökade samlade resurser, utan ökade resurser för just den här gruppen, de handikappade, som ju ändå är eftersatt när det gäller högskolestudier. De synskadade har väldigt begränsade yrkesområden just på grund av att de under så många år har saknat litteratur. De saknar helt enkelt möjligheter att studera. Om kakan krymper och blir mindre, får man ju försöka fördela den rättvist. Jag tror inte att jag, som har skrivit motionen, utbildningsutskottet och dess ordförande har olika syn på den fördelningen. Med tanke på utskottets intentioner tror jag att vi med gemensamma ansträngningar skall kunna fördela det här rättvist.

Herr talman! Min motion 1979 81:5, har fått en mycket seriös behandling av utskottet. Det är jag naturligtvis tacksam för. Utskottet har inhämtat yttrande från såväl byggnadsstyrelsen som universitetsoch högskoleämbetet . Byggnadsstyrelsen anser att en kartläggning av befintliga högskolelokalers tillgänglighet för handikappade studerande är nödvändig för att man skall kunna hänvisa dessa studerande till lämplig högskoleort. Även UHÄ delar min uppfattning att informationen till de handikappade bör förbättras, så att de lättare kan få information om var svårigheterna att studera är minst. I min motion pekade jag på att det vid varje högskola finns en lokaloch utrustningsnämnd— även skyddskommittéer — som skulle kunna få till uppgift att göra den här kartläggningen. Detta har UHÄ tagit fasta på och menar att dessa kontaktpersoner i handikappfrågor, som finns vid varje högskoleenhet, bör sammanställa dessa uppgifter. Detta är bra och som sagt pekade jag i motionen på samma möjlighet. Trots detta tror jag i dag — efter att ha fått ytterligare synpunkter från de direkt berörda fysiskt handikappade och andra inom högskolorna — att denna inventering bör göras från vissa enhetliga utgångspunkter för att bli jämförbar mellan olika högskolor. Uppgifter om hörselslingor och eventuella åtgärder för att underlätta för de synskadade och i vilken omfattning detta har beaktats är exempel på sådana saker som skall finnas med. I sitt remissyttrande har också byggnadsstyrelsen anfört att den anser att ”en sådan kartläggning och en därpå grundad informationsinsats bör göras av UHÄ”. I dag delar jag den uppfattningen och hoppas att UHÄ är berett att ikläda sig det övergripande ansvaret på denna punkt. Brister i samordningen kan på så sätt lättare avhjälpas. De svårigheter som utskottet befarar kan uppstå beträffande uppgiften att hålla en informationsskrift aktuell i vad gäller lokalbeståndet m.m. måste givetvis överbryggas. Måhända kan en omfattande informationsskrift bli svår att hålla aktuell, varför ett komplement kan bli nödvändigt. En enkel men effektiv handikappsguide kan visa sig vara lösningen. Den behöver inte bli så kostsam och kommer med all säkerhet att tjänas in genom att man undviker gamla och inaktuella uppgifter. Herr talman! Jag kan med glädje konstatera att utskottet och remissinstanserna tydligen är helt inne på samma linje som jag skisserat i min motion. Det är viktigt att konstatera detta, eftersom utskottet hemställer att riksdagen skall avslå motionen. Om man läser hela utskottsbetänkandet med dithörande remissyttranden från såväl byggnadsstyrelsen som UHÄ kan man snarare slå fast att mina motionsyrkanden, så när som på en punkt, är tillgodosedda i utskottsbe handlingen. Vad jag avser är de tre sista orden under p.3 i motionen, nämligen ”med dithörande bostäder”, vilket syftar på att man skall ta största möjliga hänsyn till de handikappades behov vid uppförandet av nya högskolebyggnader och bostäder. Jag förutsätter emellertid att även de kommunala beslutsfattarna i detta avseende skall visa sig samarbetsvilliga. Därmed, herr talman, vill jag än en gång konstatera att de fysiskt handikappade som framgent kommer att söka sig till våra högskolor kommer att få det betydligt lättare att genomföra sina studier sedan hänsyn tagits till de problem som aktualiserats i motionen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Vpk har i det här betänkandet bara att försvara ett enda delyrkande i en motion om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Detta enda yrkande gäller ett förslag att elever skall tas in både höst och vår till gymnasieskolans yrkesinriktade kurser. Tanken är att detta skall kunna underlätta genomförandet av den praktiska delen av utbildningen. De olika nivåerna vad avser praktiken skulle kunna genomföras med ett mindre antal elever åt gången. Det skulle dessutom bli lättare att skaffa fram jobb om de utbildade kom ut från skolan vid mer än ett tillfälle varje år. Möjligheterna att över huvud taget skaffa fram jobb åt ungdom ser ju tyvärr nu ännu mindre ut än då motionen skrevs. Framför allt är situationen i dag mörkare än någonsin i mitt hemlän, Värmland. På de mellansvenska bruksorterna kommer kanske ingen arbetssökande att finnas kvar alls om stålkrisen och skogsindustrins kris får fortsätta att verka som i dag. Men det är inte denna allvarliga fråga som nu skall avgöras. I betänkandet hänvisas till att gymnasieutredningen skall överväga ett system med kontinuerlig intagning till gymnasieskolan. Vi får hoppas att den utredningsuppgiften skall lösas snart i den angivna riktningen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman!

Men utskottet konstaterar också att endast en del av den beräknade kostnaden för personell assistans har kunnat täckas av statsbidrag. Trots detta konstaterande avstyrker ett enigt utskott motionsyrkandet. Utskottet hänvisar därvid till att statsrådet Mogård avser att ta initiativ till en översyn av statsbidraget till gymnasieskolan. Eftersom den översynen anmäls i samband med besparingspropositionen 1980/81:20, är jag rädd för att det blir en reform som får direkt negativ betydelse för de handikappade elevernas möjlighet till stöd. När nu varje kommun i det här landet får sämre statsbidrag för skolverksamheten genom att statsbidraget till lärarlöner minskar men också genom att investeringsbidragen dras ned, belastas kommunerna direkt med betydligt större kostnader än hittills. Risken är nu att undervisningsmöjligheterna för handikappade elever försämras. De elever som bäst behöver undervisning kan bli de hårdast drabbade. Menar vi allvar med att integrera handikappade elever i den normala skolundervisningen måste vi vara beredda att ställa upp och ta ansvaret, även ekonomiskt. Det räcker inte med vackra ord utan det krävs handling i form av ekonomiska resurser. Det borde vara naturligt och självklart att samhället i sin helhet — i form av staten — tog det övergripande och fulla ansvaret för handikappade gymnasieelevers skolkostnader. Att som nu övervältra kostnadsansvaret på kommunerna, som många gånger är både små och fattiga, är helt oanständigt. Här måste det bli en ändring. Den borgerliga regeringen har börjat lägga sig till med uttryck som översyn och reformering — de förekommer bl.a. på många ställen i sparpropositionen. Jag har den uppfattningen att man då avser försämringar eller besparingar. Jag är rädd för att den översyn som utskottet nu hänvisar till kommer att innebära försämrade statsbidrag och ökade kostnader för kommunerna när det gäller handikappade elever och deras möjligheter att få erforderlig hjälp. Handikappade gymnasieelevers kostnader anser jag måste betalas av staten och inte av kommunerna eller — som det i sämsta fall kan bli — av elevernas föräldrar. Herr talman! Jag är mycket ledsen över utskottets ställningstagande i den här frågan. Jag garanterar att jag kommer att bevaka frågan i fortsättningen, och jag kommer att motionera fler gånger tills frågan får en lösning som innebär att statsbidraget täcker de kostnader som har berörts i motionen.
Herr talman! Till Raul Blächer har jag ingenting att säga — vi är i princip överens om att vi skall se på problemen och att det finns skäl att försöka hitta andra former för den rent tidsmässiga intagningen i gymnasieskolan och utsläppet av de studerande. Nr 28 Det låter på Ove Karlssons inlägg som om utbildningsutskottet står Onsdagen den kallsinnigt i denna fråga. Så är det inte. Jag vill understryka hur oerhört väl vi 19 november 1980 känner till och vilken vikt vi lägger vid de problem som handikappade gymnasieungdomar har. De är en grupp människor i samhället vilkas Studieomdömet förhållanden är utomordentligt besvärliga. Det är klart att de inte själva skall inom folkhögskobehöva betala för att kunna komma till gymnasieskolan. Men vad det nu Jan handlar om är kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Jag vet inte vad det förslag som vi hänvisar till i utskottsbetänkandet kommer att innebära. Det blir nya regler för statsbidraget till gymnasieskolan. Om de leder till en påtaglig försämring för kommunerna, kan ju Ove Karlsson komma tillbaka, och då får vi se vad vi kan göra åt det. Det finns ingenting i betänkandet som säger att vi nu i förväg accepterar försämrade villkor för kommunerna. Att nu föreslå ändringar i statsbidraget när en översyn är omedelbart förestående är ganska orimligt. När det gäller de handikappades situation är det emellertid ingen som tycker att Ove Karlsson har fel.
Herr talman! Den översyn som skall göras får enligt min uppfattning inte leda till att det blir några försämringar — den måste medföra förbättringar. Eftersom det nu finns en tendens att övervältra kostnaderna från staten till kommunerna, kan det i slutskedet innebära att det blir eleven eller hans föräldrar som drabbas. Så får det inte bli.
Herr talman! Vi kan väl vänta och se hur det blir och sedan gemensamt försöka undvika de försämringar som Ove Karlsson befarar. Herr talman! Jag ber att få reparera missen i mitt förra inlägg: jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bakom de studieomdömen som nu är avsedda att gälla i folkhögskolan finns en strävan från centrala skolmyndigheter att åstadkom 207 ma en nivågruppering av de olika skolorna inbördes. Ett prov vid ett enda tillfälle skall avgöra den totala standarden på en viss skola. De centrala proven vid folkhögskolorna hotar den enskilda skolans frihet — och ansvar — att själv utforma sin verksamhet. Denna syn på folkhögskolan och på provens och omdömenas negativa verkan delas av en stor majoritet av landets folkhögskoleelever och av en betydande opinion även bland lärarna vid landets folkhögskolor. Detta synsätt har kommit till uttryck i vpk-motionen. Vi har där krävt att riksdagen skall ompröva 1977 års beslut om normeringsinstrument för landets folkhögskolor och uttala att studieomdömena inom folkhögskolan bör avskaffas. Vi tror att tiden kommer att arbeta för oss i den här frågan, även om vi för dagen har ett enigt utskott emot oss. Utskottet har i huvudfrågan gjort det ganska lätt för sig genom att tolka opinioner eller inte närmare bekanta sig med t.ex. elevopinionen. Det verkar åtminstone så när man läser betänkandet. När det gäller elevernas uppfattning så nämns i betänkandet bara kort och gott: ”Vid en uppvaktning inför utbildningsutskottet den 18 mars 1980 har representanter för Sveriges folkhögskoleelevers förbund framfört synpunkter i ärendet.” — Inte en rad om hur entydigt negativa till studieomdömena och de centrala proven som representanterna för SFEF var vid tillfället och den gång på gång manifesterade elevopinionen. När det gäller lärarnas organisation, SFHL, står det i betänkandet att dess uppfattning är att studieomdömet skall finnas kvar i sin nuvarande form till dess annat alternativ visar sig acceptabelt.

Varje system med graderade bedömningar skadar studierna. Risk finns att både de studerandes och lärarnas intresse inriktas på kunskaper som lätt kan mätas. Meningsfulla studier skjuts åt sidan till förmån för sådant som kan ge utdelning vid bedömningen. Förhållandet mellan de studerande inbördes liksom mellan lärare och studerande störs av relationen bedömare-bedömd. Så länge samhället har ett studiemeriteringssystem som är baserat på någon form av gradering, accepterar SFHL studieomdömen, men anser att på sikt en betygsfri skola och ett betygsfritt samhälle bör eftersträvas.” Så långt citatet ur folkhögskolelärarnas utbildningspolitiska program. I utskottet hänvisas till ett nu pågående arbete med att finna nya metoder för att förbättra jämförbarheten. I den gruppen finns representanter för skolöverstyrelsen, SFHL och Sveriges folkhögskoleelevers förbund. Detta arbete har inte resulterat i något förslag, säger nu SÖ till utskottet i sitt Nr 28 remissvar. - Onsdagen den Det är inte korrekt av SÖ att påstå att arbetet ännu inte har resulterat i 19 november 1980 något förslag. Det har lagts fram ett förslag — jag har det här — och det förslaget bygger på kösystem i kombination med arbetslivsoch föreningsmeriter. Det skulle också innebära ett intygsförfarande när eleven söker till högskola. Det förslaget har nu också varit på remiss i de båda organisationerna. Men ett färdigt förslag finns ännu inte, och utredningskravet är alltså fortfarande aktuellt. Enligt SÖ:s remissyttrande skulle det inte från någon skola ha förts fram att användningen av högskoleprovet skulle ha påverkat kursinnehåll och kursuppläggning. Men, herr talman, det är ju inte så märkligt om man tänker på att 93 Jo av folkhögskolornas drygt 13 000 elever har bojkottat de centrala proven. Sannolikt blir bojkotten lika massiv nästa gång. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Raul Blächer tar upp en komplicerad fråga. Studieomdömena i folkhögskolan har kopplats till folkhögskolestuderandes intagning till högskolan. För att omdömen skall bli rättvisa måste man ha någon form av centralt utvärderingsinstrument. Annars kan skolorna på grunder som de själva bestämmer ge omdömen som på ett orättvist sätt kan medverka till att vissa elever kommer in på högskolan och andra inte. Kopplingen mellan studieomdömena och intagningen till högskolan är av den karaktären att man måste ha någon typ av central bedömning. Om man inte kan ha en sådan central bedömning — om eleverna blockerar den — är det min uppfattning att studieomdömena bör försvinna. Men då bör också den särskilda kvoten för folkhögskoleelever vid intagning till högskolan försvinna, och då får de tas in i högskolan på andra grunder. Men den saken har vi ännu inte klarat av. Vi måste alltså från berörda myndigheter få något förslag om på vilket sätt högskolestuderandena skall tas in vid högskolan och hur de skall kunna konkurrera med andra sökande. Herr talman! Det är min uppfattning — och nu talar jag för min personliga del— att när den dagen kommer då vi får ett sådant förslag, då är tiden mogen att avveckla studieomdömena vid folkhögskolan. Utskottet går inte så långt i sitt ställningstagande utan nöjer sig med att hänvisa till pågående överväganden.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

Herr talman! Detta betänkande från jordbruksutskottet behandlar regeringens proposition 1979/80:180 om lag om jaktvårdsområden samt en del motioner som alla har anknytning till jaktens område. Rent allmänt vill jag börja med att påstå följande: Det är en stor grupp människor i vårt land som i någon form utövar verksamhet på jaktens område. Den här verksamheten omfattas med särskilt stort intresse bland befolkningen i Nordoch Mellansverige. Ja, det är ingen överdrift att påstå att jakten och dess utövande är en viktig del i människornas liv och sätt att leva. Vi har vår tideräkning före och efter Kristus — bland befolkningen i skogsbygderna brukar man ofta tala om före eller efter älgjakten. Det är heller ingen överdrift att påstå att få frågor så går in i själen, så berör känslorna hos dem det gäller som just frågor på jaktens område. Det är då också naturligt att orättvisa och missförhållanden skapar irritation och missnöje bland jägarna, och detta är ingen god grund att bygga en bra viltvård och gemenskap på. Och en bra viltvård förutsätter en god sämja jägarna emellan, samt att de villkor under vilka jakten utövas är så bra som möjligt. Nu kan klart konstateras att dagens förhållanden inte är bra; de senaste årens utveckling främst på arrendeprissidan är skrämmande. Det är inga överord när Jägareförbundets tidskrift skriver att bristen på jaktmark och utvecklingen på arrendeprissidan blir två av 1980-talets allra tyngsta frågor. Tyvärr tvingas allt flera av jägarna från de breda lagren att avstå från jakt på grund av de stigande priserna. Markägare, och då främst det statliga domänverket, kastar allt girigare blickar mot kontinenten, där det finns jägare med tjocka plånböcker, som är beredda att betala vilket pris som helst. Den här utvecklingen måste brytas — åtgärder måste till så att jakten tillförsäkras i första hand dem som arbetar och bor i skogsbygderna. Låt mig börja genomgången av betänkandet med propositionen om jaktvårdsområden. Det saknas inte vackra ord och tilltalande formuleringar i förslaget. Det sägs att jakten inte främst skall inriktas på ett ekonomiskt utbyte. Vidare påpekas vilken betydelse en samverkan över ägogränserna har för en ändamålsenlig jaktoch viltvård. Man poängterar också hur nödvändigt det är att en betryggande majoritet av fastighetsägarna redan från början sluter upp bakom tanken på en samverkan och är överens om huvuddragen i verksamheten. Det understryks också att ett väl fungerande jaktligt samarbete över ägogränserna i stor utsträckning måste bygga på en positiv inställning hos fastighetsägarna. Ja, vem kan väl inte ställa upp på detta? Men nu är det inte dessa vackra ord som är vägledande vid bildandet av jaktvårdsområdena, utan det är den lagtext som helt frångår dessa intentioner. I vår motion 1980/81:4 har vi pekat på brister och det vi tycker är direkta Nr 28 felaktigheter i den föreslagna lagtexten. I utskottets motivering för Onsdagen den avstyrkandet av vår motion upprepar man i stort sett de allmänna 19 november 1980 formuleringar som framförs i propositionen. Eftersom utskottet inte har känt sig manat att på något vis kommentera de = Jaktvårdsområexempel i lagtexten som vi i första hand har ansett klart otillfredsställande, får utskottets talesman eller kvinna nu möjlighet att framföra sin syn på de frågeställningar jag här för fram. För det första: 2 och 3 §§ behandlar samernas rättigheter. Enligt vad Samernas riksförbund uppger så har samernas jakträtt inom Lappland nedanför åretruntområdena helt utelämnats. Utan att ta ställning i frågan om samernas jakträtt vill jag framhålla att det ändå måste vara rimligt att frågan regleras, för undvikande av framtida tvister. Och vilket blir värdet av ett jaktvårdsområde där man skall bedriva en bra viltvård genom reglerad avskjutning, om andra därutöver bedriver jakt? För det andra: Vid bildande av jaktvårdsområde skall majoriteten utgöra minst två tredjedelar av fastighetsägarna, och dessa skall äga minst hälften av den mark som det är fråga om. I sämsta fall kan alltså en tredjedel av markägarna anslutas med tvång. Menar verkligen utskottet att man därvid skapar en positiv inställning hos markägarna? Och kan man påstå att man i ett sådant läge är överens om huvuddragen i verksamheten? Enligt min mening räcker det med att en betydligt mindre del av markägarna än en tredjedel är emot bildandet för att det skall skapa osämja och andra missförhållanden, som i förlängningen drabbar tredje part, viltet, på ett icke önskvärt sätt. Nog måste väl utskottet vara medvetet om de problem som kan uppstå om en stor del av markägarna mot sin vilja tvingas in i ett sådant jaktvårdsområde. Jag är helt medveten om fördelen med större sammanhängande områden för att en bra viltvård skall kunna bedrivas, men jag är lika medveten om att skall de tvingas till detta, så kommer med sannolikhet viltvården att bli sämre. Utskottet bör nog förklara hur man förenar en positiv inställning med tvång. Det är helt otillräckligt att som utskottet hänvisa till vad som sägs i propositionen, nämligen att jaktvårdsområden inte bildats på långt när i den takt och den omfattning som är önskvärd. För det tredje ger lagen fastighetsägare med en större markareal laglig rätt att vägra anslutning — detta på grund av att det uttryckligen står att marken skall ha samma ägare. Varför lämnas inte till flera små ägare av sådan mark samma möjlighet att vägra anslutning? Det kan väl inte vara avgörande om det är en eller flera ägare till ett markområde som kan anses lämpligt som jaktvårdsområde. För det fjärde gäller det frågan om rösträtten. Här skall det tydligen vara graderad rösträtt. Röstetal efter markareal är över huvud taget ett tvivelaktigt förfarande, men om nu detta skall tillåtas måste i alla fall en betryggande gräns sättas. Gränsen en femtedel är inte till fyllest — det kan ju innebära att tre markägare i ett jaktvårdsområde helt kan styra och ställa efter eget gottfinnande. I vår motion har vi nämnt en tiondel som gräns, men 211 självfallet skulle det vara bäst med regeln att en markägare eller arrendator har en röst. För det femte heter det i 5 §: Innebär bildandet att nyttjanderättens värde ökas får fastighetsägaren säga upp avtalet, om nyttjanderättshavaren inte medger skälig höjning av ersättningen. Denna paragraf kan knappast utgöra något bättre stöd för arrendatorer — tvärtom kan ju fastighetsägaren säga upp ett befintligt avtal med hänvisning till att nyttjanderättens värde har ökat. Kan utskottet tala om vem eller vilka som i detta fall avgör vad en skälig höjning är? Erfarenheterna från de senaste åren visar med tydligt avskräckande exempel vad en markägare anser vara skäliga ersättningar. Och vem avgör om nyttjanderättens värde har ökats? Enligt min mening är arrendatorerna helt utlämnade åt godtycke i den ställning de har. Enligt vad jag här har anfört, så kommer inte de föreslagna förändringarna att skapa bättre förhållanden vare sig för viltvården eller för jaktens utövande. Tvärtom finns det risk för ett motsatt resultat, om man vill nå ett i och för sig önskvärt mål, men med metoder som större tvång och därtill en del bestämmelser som är oklara och ur rättvisesynpunkt otillfredsställande. Det är en mängd frågor på jaktens område som f. n. utreds, och allt talar väl för det lämpliga i att få ett samlat grepp om de här frågorna. Hur många gånger får man inte höra i denna kammare att det här är under utredning, vi måste vänta på utredningsresultatet innan vi kan ta ställning i ärendet! Nu är det ju i och för sig inte fråga om jaktvårdsområden som är under utredning, men en hel del frågor som direkt berör nämnda område. Den pågående utredningen har bl.a. i uppgift att utreda jakträttsarrendatorernas ställning i allmänhet, prisfrågorna när det gäller sådana arrenden och frågan om korttidsupplåtelser för jakt. Det måste vara helt otillfredsställande att frågor som av jägarkåren anses som 1980-talets allra tyngsta icke får en godtagbar lösning före en sådan lagändring som det nu gäller. Enligt min mening finns det inget som motiverar att man inte skulle kunna vänta ett tag med den här frågan. Strävanden när det gäller att få en så bra viltvård som möjligt kräver ju också reformer på området som underlättar dessa strävanden. Det förslag som nu behandlas går icke i den riktningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1980 80:180. I betänkandet behandlas också några motioner, däribland nr 213 av mig och Jörn Svensson. Den motionen berör problem inom jaktens område som är mer akuta än frågan om bildande av jaktvårdsområden. Ett av dessa problem är prisutvecklingen, framför allt när det gäller vårt högvilt älgen. Det problemet har på många håll ställts på sin spets. Det handlar här om jaktmark som jägare innehaft i många årtionden, som man med stor möda och stora uppoffringar sökt vårda på bästa sätt och som man nu inte längre har råd att behålla. Det är bara att konstatera att som en följd av ett uppbyggande av en god viltstam — också här gäller det framför allt älgjakten — kommer spekulationsintressen in i bilden. Ett allt vanligare inslag är att utländska jägare står i kö för att köpa upp jaktmöjligheter. Vi är tydligen på väg tillbaka till förhållanden som rådde på Gustav II Adolfs tid, fastän det nu blir plånboken som avgör om man får möjlighet att jaga. Detta gäller Nr 28 naturligtvis inte generellt bland alla markägare, men allt fler lockas ju av Onsdagen den möjligheten att tjäna stora pengar på något som man i stort sett inte har några 19 november 1980 utgifter för. Det är inte heller på det viset att jägarna inte vill erlägga en skälig avgift för rätten att jaga. Men de senaste årens utveckling på prissidan är Jaktvårdsområonekligen skrämmande, och vad som är förvånande är att det statliga domänverket tydligen går i spetsen för denna utveckling. Jag undrar hur många av kammarens ledamöter som vet vilka priser som tillämpas av bl.a. domänverket. Därför skall jag redovisa den senaste prislistan — den som gällde vid älgjakten i höstas. Först utgår en licensavgift på 387 kr. per djur, en avgift som måste erläggas oavsett om djuret blir skjutet eller inte. Fällningsavgiften är 1383 kr. Sammantaget blir alltså avgiften 1770 kr. med moms. Om det är en tjur med över tolv taggar blir priset 2 773 kr. ; till detta skall också läggas fällningsavgift till länsstyrelse. De verkligt svindlande summorna kommer fram när man lyckats göra sig av med jägarna från de breda lagren och kan bjuda ut sina jaktmöjligheter till jägare med stinna plånböcker. Då handiar det om summor i hundratusenkronorsklassen. Enligt min mening är den här frågan den mest akuta inom jaktens område, och den uppfattningen styrks också av den allt starkare kritiken från jägarhåll. På jägarhåll anser man den vara den tyngsta frågan inför 1980-talet. Trots detta vilar friden över jordbruksutskottet, som hänvisar till att frågan skall utredas. Skulle man inte kunna införa ett tillfälligt prisstopp tills man sett över det hela? För det kommer självfallet att fortsätta att spekuleras på jaktens område, och flera jägare kommer att tvingas sluta på grund av denna prisutveckling. Och hur ser utskottet på det förhållandet att det statliga domänverket är prisledande på området? Utskottet konstaterar att en prisutveckling på jaktarrenden som på lång sikt försvårar eller omöjliggör för stora jägargrupper att delta i jaktoch viltvården självfallet från många synpunkter är olycklig. Men detta är ju vad som nu händer! Den starka kritik som framkommit över den pågående utvecklingen kan väl inte ha undgått utskottet? Jag beklagar att inte en att-sats med en konkret åtgärd på det här området togs med i den motion jag undertecknat. Jag begärde där en skyndsam översyn, och då särskilt av bl.a. prisutvecklingen. Men detta kan väl inte ha hindrat utskottet att föreslå någon åtgärd som hade bromsat upp och låst fast utvecklingen på detta område. Herr talman! I det här läget kommer jag inte att yrka bifall till min motion utan väljer att under allmänna motionstiden återkomma med krav på preciserade åtgärder.

Men det blir kanske bara en veckas livstid för de flesta av dem. På isarna utanför Canadas kuster ligger några hundra tusen grönlandssälar —- mörka mot den vita isen och snön. Där ligger också några hundra tusen veckogamla vita sälungar med svarta nosar och mörka ögon. Men just vid den tiden går något hundratal stora fartyg målmedvetet in mot iskusten och släpper ut uppemot tusentalet jaktivriga och konkurrenshårda säljägare bland sälflockarna. Deras huvudsakliga utrustning är en hård träklubba och en vass kniv. För att kunna fortsätta slakten även i mörker har man också elektriska handlampor. De vuxna sälarna kan hinna undan innan angriparna når fram till dem, men honorna stannar i allmänhet kvar vid sina diande ungar, bl.a. för att försöka avleda angriparna och försvara ungarna. Med hårda klubbslag mot sälungarnas huvuden bringas dessa till medvetslöshet innan de berövas sitt skinn. De kanadensiska föreskrifterna anger att tre slag skall utdelas, men det är långt ifrån vanligt att så många slag utdelas. Jaktmännen har brått att flå av det värdefulla skinnet, och framåt eftermiddagen blir männen allt tröttare i slagarmen. Trötthet och ivern att fånga in så många skinn som möjligt gör vanligen att slagen träffar med sämre bedövningseffekt — inte minst vid arbete i konstbelysning. Iakttagare har berättat att de små ungarna tycks vara mycket medvetna om hotet mot dem, då slaget skall komma. De drar instinktivt in huvudet mot kroppen — liksom för att ta skydd. Detta gör också att slaget inte alltid träffar så effektivt. Modersälens irritering av jaktmannen kan också göra slagens effekt sämre. Det är därför som det inte sällan kan rapporteras att sälungarna inte är döda, då de berövas sitt skinn. Men observatörer är numera förbjudna enligt kanadensisk lag att uppehålla sig på fångstplatserna under de aktuella veckorna. Jag skall inte närmare gå in på detaljerna i denna grymma hantering. Allt fler människor väntar sig att vi i vårt land skall ta avstånd från denna pälsdjursjakt. Många tidningsartiklar har givit allmänheten en klar uppfattning om hur vi politiker bör ställa oss i den här frågan. En namninsamling för några år sedan här i landet gav ca 100 000 namn mot slaktandet och mot hanteringen av sälskinn och produkter därav i vårt land. Vi importerar, bereder och exporterar mer sälskinn och produkter därav än man vanligen känner till i samhället. Och kanske även inom de politiska leden. Jag vill läsa in litet siffror härom till protokollet. Förlåt, herr talman, och kammarens ledamöter, om mitt anförande tyngs av siffror, men jag vill försöka påvisa att importen ständigt ökat under årens lopp. De avtal som jordbruksutskottet nämner i betänkandet tycks inte stämma riktigt med önskemål, förhoppningar och verklighet. Utskottet skriver så här i betän ”Tanslutning till den nu behandlade motionen bör nämnas att den svenska stiftelsen för World Wildlife Fund sommaren 1979 träffat en överenskommelse i hithörande frågor med Svenska pälsbranschens centralkommitté och Pälsbranschrådet. Enligt denna förbinder sig pälshandelns representanter att verka för att anslutna organisationers medlemmar endast saluför pälsvaror och pälsplagg som härrör från vissa särskilt angivna djurarter.” Mycket sker vid sidan om denna överenskommelse. Långt ifrån alla är anslutna.

De här små skinnen väger omkring 1 kg — en del mindre och en del litet mer. För varje importerat kilogram har det alltså dött en liten sälunge. För 1980 kan generaltullstyrelsen hittills endast tillhandahålla importsiffrort.o.m. september månad. Tendensen för 1980 kan kanske utläsas bl.a. genom jämförelse mellan 1979 och 1980 års siffror för månaderna september och oktober. Då framkommer följande avsevärda ökning under ett års tid, dvs. sedan 1979. Jag skulle också kunna ange antal och värde, som jag också har uppgifter om. I oktober månad 1979 importerades 29 000 kg. I år finns ännu inga siffror framräknade, men mycket tyder på att det blir lika mycket i år — kanske mer. Om 1980 års oktobersiffror skulle komma att uppgå till samma höga nivå som 1979, blir 1980 möjligen ett rekordår för Sveriges del. Totalvikten t.o.m. september 1980 är 27 ton. Lägger man härtill uppskattningsvis 29 ton, så blir sammanlagda vikten under tiden januari t.o.m. oktober 1980 inte mindre än 56 ton under enbart tio månader av året. Det är dock mest på hösten som importen sker. Av den totala årliga slaktkvoten, som omfattar ca 200 000 sälungar, går numera drygt en fjärdedel till vårt land för beredning och viss tillverkning av pälsvaruprodukter. Sälkännarna säger att en kvot på 200 000 sälungar per år tär mycket starkt på beståndet, så att det totala beståndet minskar kraftigt. Pälstillverkningen, inte minst baserad på dessa whitecoat-ungar, betraktas nu av allt fler människor som ren lyxproduktion. Dessutom får väl vårt lands indirekta medverkan till den onödiga och grymma masslakten räknas som ovärdig den etiska och moraliska nivå som vårt land och folk vill representera. F. ö. finns det nu för tiden konstfiberpälsar av mycket snyggt utförande och till rimliga priser. Den svenska exporten går bl.a. till Danmark, Norge och Västtyskland. Tidigare skedde även export till Frankrike m.fl. länder. Men det bör vara av intresse att veta att Frankrike helt nyligen har beslutat om importstopp för sälskinn och sälskinnsprodukter, något som vi genom den här motionen vill åstadkomma även i Sverige. Tidigare har USA och Italien beslutat om importstopp. Genom sitt senaste beslut kom fransmännen före oss svenskar med en åtgärd som inte bara är av etisk och moralisk karaktär utan också är en betydande global, ekologisk och naturvårdande åtgärd — i den mån den kan bidra till att minska den ekonomiska attraktiviteten vid sälslaktandet. Skall nu vårt land fatta ett likartat beslut? Ja, det beror i första hand på hur mina ärade kamrater här i kammaren ställer sig. Det här kan väl inte på något sätt vara en partiskiljande fråga. Känslan för vad som är rätt och fel i frågor som denna är säkert lika tydligt och enhetligt rotad hos varje ledamot i denna kammare oavsett partitillhörighet. I den mån man vill sätta tilltro till de sifferuppgifter som jag har hämtat från tullverket, där den minskning av sälskinnsimporten som jordbruksutskottet i år och vid tidigare riksdagsbehandling har väntat sig i stället har vänts till en ökning av importen, så kan det väl inte anses vara orätt att rösta emot utskottets förslag i det här delmomentet. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till att riksdagen med anledning av motion 1979/80:551 hos regeringen begär förslag till lagstiftning om förbud mot import av sälskinn i enlighet med vad som anförs i motionen. I den kan man tydligt avläsa vilka sälar som avses.

Herr talman! Jordbruksutskottet har varit enigt i sin tillstyrkan till regeringens förslag om ny lag för bildande av jaktvårdsområden. Utskottet har, som framgått, haft att ta ställning till en motion från vpk, en motion som avstyrks i propositionen. John Andersson har här i kammaren redogjort för vpk:s syn i frågan, och vi har därvid kunnat konstatera att många av de synpunkter som han framförde inte har så värst mycket med just bildande av jaktvårdsområden att göra. Rätten till jakt är i vårt land knuten till markägandet. Det behöver inte betyda annat än att stora markområden genom arrenden e. d. upplåtits till rena jaktarrendatorer för jakt, och i utomordenligt många fall är de naturligtvis knutna till jordarrende. Det nya förslaget innehåller större möjligheter för dem som genom avtal disponerar rätt till jakt att i jaktvårdsområdet företräda de jaktvårdande intressena. Detta är den ena väsentliga delen av nyheterna i lagförslaget. En annan del som jag tycker är viktig är ändrade majoritetsregler vid bildande av jaktvårdsområden. Således krävs det nu att två tredjedelar av markägarna ställer sig bakom bildandet samt att de också disponerar minst halva arealen. Det är en viss sänkning av kvalifikationerna för att bilda jaktvårdsområ Man kan ha olika mening om det berättigade i sänkningen av denna Onsdagen den kvalifikationsgräns, men det torde likväl inte innebära någon alldeles 19 november 1980 avgörande skillnad i förhållande till den gamla trefjärdedelsregeln. Det förtjänar dessutom att nämnas att en anpassning här sker till vad som = Jaktvårdsområkommer att gälla på fiskets område vid bildande av fiskevårdsområden. Vårt land har väldigt många små marker. Den klart övervägande delen av alla marker är så små att man inte på något sätt kan göra gällande att de har en egen viltstam. Viltet vandrar helt obekymrat över ägogränser. Det är således, oaktat vi har en jakträtt knuten till ett visst markområde, i någon mån en gemensam tillgång för ett något större område som vi har att ta hänsyn till. Enligt utskottets mening är det därför naturligt att vården av viltstammar, och jaktens bedrivande, i ett jaktsvårdsområde blir en gemensam angelägenhet av högre eller mindre grad, precis så som jaktvårdsområdet kan komma att besluta att de jaktliga angelägenheterna skall bedrivas. Det är att märka att bildande av ett jaktvårdsområde sker helt frivilligt. Men likväl kan det, såsom John Andersson pekade på, ske att någon kan komma att tvingas ini ett område. Det är ofrånkomligt, så som konstruktionen är och har varit under lång tid, men det är ändå inte helt önskvärt. Förutsättningarna för att ett bra viltvårdande arbete skall kunna bedrivas inom ett jaktvårdsområde tål enligt min mening inte att man i någon vidare omfattning utövar tvång på någon av dem som deltar i området. Det är därför, då de förutsättningarna inte föreligger, troligt att jaktvårdsområdesbildningen får anstå tills förutsättningarna för en sådan bildning är bättre än vid det tillfälle då den här oenigheten kan uppstå. Följaktligen, herr talman, anser jag att en hel del av de farhågor som John Andersson har skisserat upp faktiskt inte finns i verkligheten, därför att en angelägenhet av det här slaget kan aldrig uppnå den digniteten att man driver fram en jaktvårdsområdesbildning, där människor som skall bedriva jakt och jaktvård tillsammans inte ens är överens om det vid bildandetillfället. Likväl, herr talman, är det väl inte på det sättet att någon skall dra sig undan den jaktvårdande och viltvårdande verksamhet som ett område kan bedriva. Däremot är det fullt möjligt att de bestämmelser som jaktvårdsområdet inom sig beslutar för bedrivande av jakten kan ta hänsyn till särskilda yttringar hos en enskild innehavare — med andra ord hans integritet när det gäller att bedriva jakt kan mycket väl få ett gott skydd. John Andersson pekar i sitt anförande på de höga jaktarrendena. Jag vill då nämna att i det arbete som har bedrivits i jaktoch viltvårdsberedningen har man kommit fram till att bland de kostnader som en normal jägare har för ett års jakt utgör arrendekostnaderna inte någon särskilt stor del. Jag skall inte här gå in på de olika delposterna, men det är faktiskt så att bra många andra saker — vapen är t.ex. numera en ganska stor post — kommit att dra betydligt större summor än arrendekostnaderna. Tiden medger inte att jag berör Anders Gernandts inlägg, men jag måste 217 med hänsyn till hans yrkande ändå få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Det är synd att man skall vara pressad av tiden och otåliga blickar från ledamöternas sida. Detta är intressanta saker, och jag skulle gärna tagit upp en längre diskussion med Arne Andersson i Ljung om de här frågorna. Syftet med bildandet av jaktvårdsområden är att främja viltvården. Man har föreslagit lagändringen därför att man konstaterat att det gått mycket sakta att bilda jaktvårdsområden. Det är mycket få sådana som bildats med de gamla reglerna om en majoritet på 75 90, alltså tre fjärdedelar. Det problemet vill man lösa genom att sänka kravet på majoritet till två tredjedelar. I sämsta fall skulle alltså en tredjedel tvingas in i ett sådant jaktvårdsområde. Jag tror att det i fall där man är överens om att det är bra att få till stånd jaktvårdsområden är lika viktigt att sedan ta fasta på att det måste vara en positiv inställning från markägarnas sida och en samverkan över ägogränserna. Med all respekt för Arne Andersson i Ljung tror jag inte att han kan förklara hur man förenar en positiv inställning med tvång. Det är en helt orimlig sak att förklara. Då det gäller prisutvecklingen har jag redogjort bl.a. för domänverkets priser. Det är klart att vapen är dyra, men man kanske använder ett gevär i 20 år. Avgifterna för jakt måste däremot erläggas varje år. Om dessa avgifter fortsätter att höjas kommer allt fler jägare från de breda lagren att ställas utanför. Jag vill återigen poängtera att lagen enligt min uppfattning innehåller så många felaktigheter och även oklara avsnitt att man bör vänta med den tills vi kan ta ett samlat grepp på jaktens område. Låt oss vänta på den utredning som jag vet att Arne Andersson i Ljung själv är med i och se vilket resultat den kommer med.
Herr talman! Det är litet förvånande att John Andersson gång efter annan refererar till jaktoch viltvårdsberedningens arbete, där man inte alls tar hänsyn till det som just gäller bildandet av jaktvårdsområden. Man arbetar med helt andra frågor — det har John Andersson faktiskt själv konstaterat. Samtidigt vill jag, herr talman, säga att det är olyckligt att jordbruksutskottets ärenden kommer upp mellan kl. 11 och 12 på nätterna. Jag vill instämma i det John Andersson antydde om att det vore skönt om behandlingen av jordbruksutskottets ärenden kunde förläggas så att vi kunde diskutera under en förmiddagssession någon gång. Då skulle vi glädja kammaren med att i varje fall inte pressa ledamöterna med en uppesittarkväll för vare sig jaktliga ärenden eller jordbruksärenden. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i utrikesutskottet under Jan Bergqvists ledighet anmält hans ersättare Inga-Britt Johansson.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ vill jag meddela att jag hade för avsikt att den 21 november besvara Björn Molins interpellation om samarbetet mellan i-länder och u-länder. Efter överenskommelse med Björn Molin kommer interpellationen att besvaras senare. Jag vill också meddela att jag hade för avsikt att den 1 december besvara Carl Lidboms interpellationer om den politiska utvecklingen i Turkiet och om respekten för grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Efter överenskommelse med interpellanten kommer svaren att lämnas den 8 december.

Herr talman! Bengt Kindbom har frågat mig, för det första om regeringen har börjat undersöka om riksdagens beslut att anlägga ett nytt skjutfält för Skövde garnison i omedelbar anslutning till pansarövningsfältet i Skövde har ändrat förutsättningarna för den bedömning av behov av kompensationsmark som gjordes för åtskilliga år sedan, och för det andra när i så fall arbetet kan förväntas leda till kontakt med de markägare som är berörda av beslutet om utvidgning av övningsfältet. Genom särskilda beslut av riksdagen åren 1963 och 1972 fick försvaret tillstånd att förvärva två sammanhängande markområden om tillsammans ca 425 hektar belägna omedelbart nordost och öster om pansarövningsfältet i Skövde. En förutsättning för förvärven var att de endast fick ske då marken frivilligt bjöds ut till salu. Hittills har ca 250 hektar förvärvats genom fortifikationsförvaltningens försorg. Den förvärvade marken är dock inte sammanhängande. Övningsfältets östra gräns är därför mycket oregelbunden, vilket medfört att marken inte kan användas för övningar på ett rationellt sätt. På försvarsdepartementets initiativ utreder fortifikationsförvaltningen i samråd med chefen för armén vilka möjligheter det finns att räta ut övningsfältets gräns. Avsikten är att i samarbete med lantbruksnämnden i länet försöka få till stånd markbyten eller andra fastighetsbildningar som skulle innebära fördelar såväl för försvaret som för de brukningsenheter som ligger utanför övningsfältsgränsen. Äganderättsförhållandena är komplicerade. Jag räknar därför med att det kommer att ta ganska lång tid att nå fram till en lösning som är godtagbar från arronderingssynpunkt. Mot denna bakgrund kan jag för dagen inte med någon säkerhet uttala mig om huruvida beslutet att anlägga skjutfältet har ändrat förutsättningarna för bedömningen av behovet av kompensationsmark. Min egen bedömning är dock att det inte kommer att behövas några ytterligare förvärv utöver vad som kan visa sig lämpligt för att åstadkomma en vettig gränsdragning i övningsfältets östra del. Som jag redan har nämnt är ju frågan om ytterligare förvärv dessutom helt beroende av om markägarna själva önskar sälja. För att få till stånd den planerade uträtningen av gränsen för övningsfältet måste man givetvis kontakta de markägare som blir berörda. Eftersom förvärv för försvarets räkning endast kan ske genom frivilliga uppgörelser, blir det markägarna själva som får avgöra om och i vilken utsträckning de vill medverka till den önskvärda gränsuträtningen, t.ex. genom att byta mark med försvaret. Tidpunkten för kontakten med markägarna kan inte nu närmare anges. Den är beroende av hur snart fortifikationsförvaltningen och lantbruksnämnden är beredda att lägga fram något förslag i gränsdragningsfrågan.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på frågan. Det är tillfredsställande att man har satt i gång det arbete som aviserades i försvarsutskottets betänkande 13 från förra riksmötet. Bakgrunden till detta är att försvaret har fått tillstånd att utvidga övningsfältets gräns från Klagstorp till allmänna vägen Tåstorps by-Skövde. Det är här fråga om läglighetsköp, dvs. markägarna skall frivilligt bjuda ut fastigheter. Det har emellertid inträffat saker efter riksdagsbeslutet 1963. Försvarsministern säger i svaret att han är osäker om beslutet att anlägga skjutfält har ändrat förutsättningarna. Försvarsutskottet ansåg dock att det kan ha ändrat förutsättningarna. Jag vill erinra om att i samband med att man fattade beslutet om att lokalisera skjutfältet till Vreten — det beslutet är inte Eric Krönmark ansvarig för, utan det är folkpartiets och socialdemokraternas verk — sades det att behovet av övningsmark kunde samordnas med det nya skjutfältet. Det är en sak som måste fullföljas enligt riksdagens beslut. Det finns också ett socialt motiv som berör denna by. Om övningsfältet kommer fram till den allmänna vägen så kommer det alldeles inpå byn, och det innebär att det säkert blir störningar, som trafiken på vägen osv. Det vore ur alla synpunkter angeläget att få gränsen flyttad längre västerut, för då kan man fullfölja kommunens planering att denna bebyggelse och by skall vara bestående i framtiden och att den nuvarande markanvändningen, dvs. i huvudsak jordbruksdrift, skall fortsätta. Jag vill med anledning av svaret ställa ytterligare en fråga. I svaret påpekas flera gånger att frågan gäller om markägarna själva önskar sälja. Förvärv av mark kan endast ske genom frivilliga uppgörelser, så det blir markägarna som får avgöra om och i vilken utsträckning de vill medverka. Jag har erfarit att de vill medverka. Därför vill jag fråga försvarsministern om han är beredd att medverka till att försvaret avstår från redan förvärvad mark för att åstadkomma en viktig gränsjustering. Skall den åstadkommas enbart genom förvärv av ytterligare mark, tror jag det blir svårigheter att nå denna justering.
Herr talman! På den här direkta frågan kan jag helt klart svara, att från försvarets sida är vi beredda att avstå från mark. Vad vi vill ha är en uträtning av gränsen så att markområdet blir rationellt från försvarets synpunkt. Med kännedom om ägosplittringen i området — jag har tittat på en karta över området — men utan att känna till de lokala förutsättningarna, skall vi se till att få en vettig gräns. Det innebär att försvaret skall avstå från vissa markområden. Kan detta ske genom markbyten, så har det mitt fulla stöd.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har ställt följande fråga till mig: Delar statsrådet uppfattningen att kampanjtidningen mot våldet i skolan fått en olycklig utformning? Jag vill först framhålla att det är kommittén mot våldet i skolan, där jag är ordförande, som ansvarar för kampanjen för en tryggare och mänskligare skola och därmed för kampanjtidningen. Man har gjort mig uppmärksam på att frågan, liksom väl också en tidigare interpellation om kampanjen, inte torde gälla angelägenhet som angår min tjänsteutövning som statsråd och att det alltså är tveksamt om frågan är behörig enligt regeringsformens 12 kap. 5§. Jag vill dock ge vissa sakupplysningar kring tillkomsten av kampanjtidningen. Kampanjen mot våldet i skolan startade den 25 september och riktar sig till årskurserna 4 till 8 i grundskolan. Kampanjmaterialet är utformat som en tidning och innehåller bl.a. en rad exempel på våldssituationer och våldsincidenter. Materialet är avsett att vara en utgångspunkt för diskussion och bearbetning av den situation som råder på den egna skolan och i den egna klassen. En del av det material som framställs ute i skolorna kommer att sammanställas i en ny kampanjtidning. Denna kommer alltså att redovisa en rad förslag och tips om hur man tillsammans kan medverka till en trygg miljö för alla i skolan. I det nu utsända arbetsmaterialet ingår ett par artiklar från tidningen Aftonbladet, vilka speglar skolsituationen för ett par elever och en lärare i en skola i en mellansvensk stad. Artiklarna publicerades i början av höstterminen och har utarbetats efter ett par veckors studiebesök som två journalister från Aftonbladet gjort i den aktuella skolan. Personerna som förekommer i artiklarna har givit sitt tillstånd till publiceringen med foto och med angivande av såväl namn som skola och ort. Inte heller efter publiceringen har de reagerat på artiklarna i Aftonbladet. Tidningen och de två journalister som skrivit artiklarna har lämnat sitt medgivande till att de används som diskussionsunderlag i kampanjtidningen mot våld i skolan. Sedan skolstyrelsen i den berörda kommunen beslutat att inte dela ut materialet i kommunens skolor har en speciell upplaga tryckts upp, där de här aktuella delarna tagits bort. Denna specialupplaga har nu distribuerats till kommunen. De kontakter som personalen inom kommitténs kansli och ledamöter i kommittén haft med skolor ute i landet har visat att kampanjmaterialet lämpat sig väl som utgångspunkt för en bearbetning av frågan om våld i skolan.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Mogård för svaret på min fråga, men jag måste säga att jag är något förvånad över det. Det har nu hunnit gå tre veckor sedan jag ställde den här frågan, och under den tiden har kommittén låtit trycka en ny upplaga av tidningen som distribuerats till Eskilstuna, som det handlar om här. Jag tyckte att det därmed var uppenbart att man hade insett det olämpliga med de kritiserade artiklarna, och jag tyckte i och för sig också att min frågeställning kanske var överspelad, eftersom jag trodde att Britt Mogård skulle hålla med mig om att kampanjtidningen fått en olycklig utformning. Även om jag inte delar Britt Mogårds politiska uppfattning och värderingar, så har jag ändå intrycket att hon är en praktisk och rättfram politiker. Därför trodde jag att hon vid det här laget, när hon nu har mött reaktionen, hade insett att det faktiskt är så att stora delar av innehållet i den här tidningen är olyckligt utformade och att hon skulle kunna tillstå det. Nu säger Britt Mogård att detta egentligen inte skulle vara en angelägenhet som angår hennes tjänsteutövning som statsråd. Men, Britt Mogård, nog måste det väl ändå vara så att en fråga som rör hur ett pedagogiskt material som delas ut i skolorna är utformat ingår i en skolministers ansvarsområde. Det är numera uppenbart att flera stora artiklar i den här tidningen är ett präktigt klavertramp i så måtto att man låter enskilda elever med namn och bild göras till syndabockar och framställas som ligister. Frågan är om det ens är rättsligt försvarbart att presentera sådant i en publikation från en statlig kommitté, men den prövningen får JO göra, eftersom ärendet har anmälts dit. Jag är alltså inte ute efter att diskutera lagligheten här i dag, utan jag hoppades att få det ansvariga statsrådet med mig i en moralisk, etisk bedömning, att så här får det inte gå till. Det finns uppenbarligen andra kommittéledamöter som delar den bedömningen. Låt mig citera ur ett brev som en av dem skrivit till kommittén mot våld i skolan: ”Jag känner mig mycket illa berörd när 'jag nu uppmärksamgjorts på att den av kommittén distribuerade tidningen i ord och bild och med namns nämnande utlämnar enskilda elever från viss skola. Det förefaller mig vara ett flagrant integritetsbrott. Hade jag varit medveten om att lätt identifierbara personer på detta sätt lämnades ut, hade jag givetvis protesterat, även om det varit meningslöst eftersom kommitténs ledamöter inte såg tidningen förrän den förelåg färdig.” Herr talman! Bara det faktum att en av kommitténs ledamöter känner det så här visar ju att tidningen tyvärr — och jag vill understryka detta tyvärr — har blivit ett olustigt inslag i kampanjen. Jag tycker att vad statsrådet Mogård mer eller mindre anfört till försvar för tidningen inte stämmer med det intryck som jag har fått. Detta gäller framför allt det sista, att tidningen skulle ha blivit väl mottagen ute i landet.
Herr talman! Det brev från en av kommitténs ledamöter som Maj-Lis Lööv citerade har inte nått mig i min egenskap av ordförande i kommittén, vilket kanske kan anses vara anmärkningsvärt. Det jag framhöll angående behörighet är inte min åsikt, utan detta har påpekats för mig av rättschefen i statsrådsberedningen och av rättschefen i utbildningsdepartementet. Det är alltså sakkunniga personer som har bedömt saken. Jag har redan framhållit att de personer som har intervjuats och fotograferats har ställt upp helt frivilligt. Den tidning där artiklarna publicerats är en av våra största rikstäckande kvällstidningar. Det fanns därför anledning att utgå ifrån att ett återgivande av artiklarna i kampanjtidningen inte skulle kunna uppfattas som en kränkning av intervjupersonernas integritet. Skolstyrelsen i den aktuella kommunen har uppenbarligen en annan uppfattning, och val av läromedel är en kommunal angelägenhet. Det är självklart att kommittén respekterar kommunens ställningstagande. Därför har också kommittén villfarit skolstyrelsens begäran om att få en ny upplaga av kampanjtidningen, där de här artiklarna har tagits bort.
Herr talman! Om det nu inte är Britt Mogårds åsikt att detta är en angelägenhet som inte angår henne, tycker jag att det i alla fall skulle vara befriande med ett ställningstagande. Jag tolkar emellertid Britt Mogårds svar så, att hon inte vill ställa sig bakom bedömningen att tidningsartiklarna är olyckligt utformade. Att artiklarna är tagna ur Aftonbladet och att Aftonbladet och två journalister har medgett att artiklarna använts är ju en sak. Det som Aftonbladet skriver är ju någonting helt annat än vad man kan tillåta sig i ett pedagogiskt material. Jag tycker att det är ganska sensationellt att man har nöjt sig med Aftonbladets bedömning och ansett den vara den riktiga. Man har över huvud taget inte frågat pojkarna, men de har uttalat sig i Eskilstuna-Kuriren den 30 oktober. De sade bl.a.: ”Ingen har frågat oss om lov att trycka den där artikeln om oss en gång till. Nu kommer alltså kompisar till oss, kusiner kanske, i hela landet att få det här utdelat i skolan och kunna känna igen oss och kunna läsa den här smörjan! — —— Vi kräver att tidningen stoppas — i hela landet!” Jag kan bara beklaga att statsrådet inte vill hålla med om att det skett en olycka när det gäller utformningen av tidningsartiklarna. Det skulle ha varit välgörande och vägledande för framtiden.
Herr talman! De artiklar som Maj-Lis Lööw talar om är ju inga sensationsrepotage. De är alldeles uppenbart skrivna i den seriösa avsikten att spegla problem i dagens skola. Såvitt jag kan bedöma ger innehållet i artiklarna en nyanserad och medkännande bild av de personer som har intervjuats. Det finns ingenting i texten som ger uttryck för ett avståndstagande till intervjupersonerna som människor. Däremot är rubriksättningen präglad av kvällspressens dåliga vana att försöka appellera till läsarnas sensationshunger. Men det är ju en av skolans uppgifter att träna eleverna att kritiskt utnyttja tidningarnas informations utbud. Så det här kan faktiskt tjäna syftet att göra eleverna uppmärksamma på rubriksättningens psykologi, om jag får kalla det så. Jag har också observerat pojkarnas reaktion efter det att tidningen kommit ut, och jag respekterar deras reaktion. Jag vill påstå att reaktionen kanske har understötts av diverse personer, som borde ha tänkt litet mera på att skydda pojkarna och låtit bli att jaga upp dem.
Herr talman! Om det var syftet med den här tidningen — att kritiskt granska framför allt kvällspressens sätt att sätta rubriker — kan jag godta att tidningen har fått den här utformningen. Om man nu skall angripa våldet i skolan genom en kampanj — vilket i och för sig många har ifrågasatt — tycker jag inte att det är fel att använda sig av en tidning eller trycksak, som man, med Britt Mogårds egna ord, diskuterar och bearbetar i klassen. Jag kan däremot inte ställa upp på en tidning där våldet kastas emot en sida efter sida då man bläddrar igenom den, och där dessutom enskilda elever ställs vid skampålen. Det påminner om ett gammalt bestraffningssystem i skolan, när man fick stå i skamvrån. Men då var det åtminstone bara inför hela klassen man behövde känna skam. De här grabbarna utlämnas till hela Skolsverige. Jag hoppas också att lärarna har fått i uppgift att, när de skall jobba med tidningen i klassen, kritiskt granska kvällspressens sätt att skriva.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta för Lilla Edets kommun att överta Göta Bruk och därigenom rädda driften och sysselsättningen vid bruket samt om jag har andra förslag än ett kommunalt övertagande för att sysselsättningen vid bruket skall kunna räddas. F. n. finns ca hälften av personalen kvar. Verksamheten beräknas upphöra helt i början av december, då uppsägningstiden för merparten av den kvarvarande personalen går ut. Enligt vad jag erfarit har från Lilla Edets kommun en förfrågan om förvärv av bruket riktats till Södra Skogsägarna AB. Jag har också erfarit att företaget har förklarat sig berett att medverka till en sådan försäljning under förutsättning att ett avtal härom kunde träffas före den 1 september i år. På begäran av kommunen utsträcktes sedermera denna tidsfrist till den 1 november. Något avtal har dock inte träffats. Södra Skogsägarna AB har nu tagit upp förhandlingar med andra intressenter till anläggningarna vid bruket. Detta utesluter emellertid inte att kommunen även fortsättningsvis kan komma att förhandla med företaget om övertagande av anläggningarna. Jag vill i sammanhanget erinra om att jag inte har några formella möjligheter att ingripa i pågående förhandlingar. Det går inte f. n. att bedöma vad dessa förhandlingar kommer att leda till. Jag utgår från att om sysselsättningsproblem uppkommer vid en eventuell nedläggning av bruket dessa kan bemästras genom sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Göta Bruk, som f. n. ägs av Södra Skogsägarna, har en av de modernaste maskinparkerna i norra Europa. T-massaanläggningen är nästan ny och kan på ett rationellt sätt utnyttja det elöverskott som kan förväntas finnas i Sverige under den närmaste femtonårsperioden. Betydande investeringar har gjorts vid fabriken så sent som för ett par år sedan. Senast 1978 har bruket erhållit statligt bidrag för ett värmeåtervinningsprojekt, som har gett ett mycket positivt resultat. Göta Bruk tillverkar termomekanisk massa, som går dels till tidningspapper, dels till sjukvårdsmaterial, blöjor och liknande. Den termomekaniska produktionsprocessen garanterar en mycket hög grad av nyttjande av råvaran i förhållande till andra produktionsproces Ser. På marknadssidan har de produkter som Göta Bruk tillverkar en god omsättning. Produkterna är så efterfrågade att fabriken gick på dispens under konflikten i våras. Göta Bruks ägare Södra Skogsägarna har efter köpet 1976 lagt ned sulfittillverkningen, träsliperiet och rullvedshanteringen. 200 personer tvingades då bort från företaget. Nu har Södra Skogsägarna beslutat att lägga ned företaget, och återstoden av arbetarna, ca 130 man, är uppsagda och kommer att få sluta i början av december. Anledningen till att Södra Skogsägarna vill lägga ner företaget är råvaran, flisen. Bolaget vill utnyttja råvaran i andra företag och genom nedläggningen av Göta Bruk skapa större tillgång på råvara och på så sätt pressa ner priserna. Därför är bolaget angeläget om att bruket inte skall drivas vidare. Lilla Edets kommun har bildat ett partipolitiskt sammansatt bolag med avsikt att rädda Göta Bruk och garantera dess fortsatta drift. Den expertgrupp som på kommunens uppdrag undersökt möjligheterna för en fortsatt drift har kommit fram till att sådan är möjlig, och gruppen ställer sig positiv. Södra Skogsägarna vill dock slippa konkurrens om de begärliga skogsfibrerna. Därför är man negativ till försäljning och fortsatt drift av bruket. Industriministerns påstående att förhandlingar pågår mellan kommunen och Södra Skogsägarnas styrelse stämmer inte med verkligheten. Södra Skogsägarna har avbrutit förhandlingarna om eventuell försäljning och fortsatt drift av bruket, med motiveringen att råvarusituationen inom bolaget Nr 29 är sådan att fortsatt drift av företaget inte är önskvärd. Torsdagen den Med anledning av industriministerns svar på min fråga och med hänsyn till 20 november 1980 att Södra Skogsägarnas beslut om nedläggning av Göta Bruk uteslutande bygger på företagsekonomiska kalkyler vill jag fråga industriministern om Om driften vid man i regeringen har gjort några beräkningar av de sammanlagda samhälls Göta Bruk i Lilla ekonomiska kostnader och effekter som en nedläggning av bruket skulle medföra. Här strider kapitalistiska vinstintressen och samhällsintressen med varandra. På vilken sida ställer sig industriministern? Och slutligen: Har regeringen några planer på alternativa arbetstillfällen för dem som kommer att ställas utan jobb?
Herr talman! Jag vill hänvisa till mitt svar, där jag beträffande den sista eventualiteten, dvs. om bruket läggs ned, säger att vi utgår ifrån att de sedvanliga arbetsmarknadspolitiska stödformerna skall stå till buds och att man den vägen också skall kunna klara sysselsättningsproblemen. Får jag sedan beträffande förhandlingarna säga att enligt den information jag har är Södra Skogsägarna berett att fortsätta dessa, men det måste då ske utifrån realistiska utgångspunkter. Rent allmänt skulle jag för min del i det sammanhanget vilja tillägga att det icke är att rekommendera att kommuner går in och tar ett ansvar för företag där företagsekonomiska förutsättningar för fortsatt drift saknas. Jag tror det vore en olycklig utveckling, om vi skulle komma in i ett läge, där kommuner på detta sätt går in och tar ett företagsekonomiskt ansvar under felaktiga förutsättningar.
Herr talman! Råvarubristen inom skogsindustrin i landet, som nästan uteslutande beror på regeringens felaktiga skogsekonomiska politik, skapar stora problem och förorsakar en strukturomvandling med omfattande nedläggningar av industriella enheter. Den strukturomvandlingen bygger inte på en långsiktig skogspolitisk planering som tar hänsyn till eller syftar till ett effektivt utnyttjande av råvaran, med större krav på högre utnyttjandegrad och vidareförädling, vilket från samhällsekonomisk utgångspunkt är nödvändigt, utan bygger uteslutande på kortsiktiga företagsekonomiska vinstintressen. I fallet Göta Bruk ser vi hur detta leder till betydande samhällsekonomiska förluster i form av kapitalförstöring, arbetslöshet osv. Av industriministerns svar framgår att en eventuell nedläggning av Göta Bruk inte ingår i en långsiktig planering av den framtida skogsindustrin, utan att ett beslut om nedläggning helt överlämnas åt Södra Skogsägarnas bolagsstyrelse, som enbart tar hänsyn till företagsintressen. Därför vill jag fråga industriministern: Vem skall ta ansvaret för de samhällsekonomiska intressena, om inte regeringen gör det? 1 att minska personalomsättningen inom barnomsorgen
Herr talman! Det är självklart att det är regeringen som centralt tar de samhällsekonomiska konsekvenserna i beaktande och tar ett ansvar. Men förutsättningen för att kunna ta de samhällsekonomiska konsekvenserna är ju att man först har gjort vad man kunnat för att lösa problemen med en företagsekonomiskt motiverad drift, och den förutsättningen saknas i det här fallet. Nu pågår visserligen försök med alternativa produkter, och vi får självfallet avvakta resultatet av detta, men jag tror det är realistiskt att räkna med att om inte bruket kan hitta en form för fortsatt drift på företagsekonomiskt sunda principer, så måste man söka hitta annan sysselsättning på orten för att övervinna de samhällsekonomiska konsekvenserna.
Herr talman! Jag vill påminna industriministern om sysselsättningssituationen i Lilla Edets kommun. Där finns redan i dag 200 öppet arbetslösa. Bara sedan i somras har antalet arbetslösa ökat med 50 personer. Göta Bruk är inte det enda företag som har problem i den kommunen. Enligt arbetsförmedlingen är sysselsättningssituationen i Lilla Edets kommun mycket allvarlig. Jag har ställt en rad frågor till industriministern. Av svaret kan man dra slutsatsen att i den uppkomna motsättningen mellan företagsintresse och samhällsintresse har industriministern genom att vägra ingripa tagit ställning för Södra Skogsägarnas företagsintressen.